Herr talman! Jag påpekade att det fanns en brist på samband i Sveriges handlande, när man samtidigt i FN starkt stöder förslaget om en ny ekonomisk världsordning och här hemma inför importrestriktioner på vissa u-landstillverkade varor. Statsministern tyckte att detta var ett försök att ta en politisk poäng. — Statsminister Palme skakar på huvudet. Jaså, statsministern tyckte inte att det var ett försök att ta en politisk poäng. Det var bra. Vi skall givetvis inte blåsa upp den här polemiken. Det rör sig ändå om en rätt liten fråga i den stora debatt som vi för. Jag skall därför bara göra en kort kommentar. Det är klart att u-ländernas framtid inte hänger på de svenska åtgärderna, särskilt som dessa inte är speciellt omfattande. Det har jag inte hävdat heller. Vad jag har hävdat är att just förväntningarna på Sverige, som statsministern berörde i sitt senaste inlägg, Sveriges goodwill i FN och i u-världen, gör att åtgärder från Sveriges sida — en eventuellt ändrad handlingsinriktning när det gäller synen på importrestriktioner från Sveriges sida — verkar nedslående. Mer än så var det inte. Jag tycker att det påpekandet hör till en debatt om vad Sverige skall göra när den nya ekonomiska världsordningen skall omsättas i praktiken.

Herr talman! Det har talats en del om kyrkornas aktion, och nyligen kunde tidningen Dagen meddela att 43 000 människor hade skrivit under manifestet. Jag har en aktuell siffra, som är 64 486 för att vara exakt. Det är inte särskilt mycket i jämförelse med andra namninsamlingar, men vi skall ha klart för oss att det är ett mycket ambitiöst manifest. Det råder ingen tvekan om att det innebär ett starkt politiskt ställningstagande. Många kan känna det besvärande att skriva under ett sådant och frågar sig: Vad kan vi göra mer? Någonting måste ju följa därefter. Jag vill ytterligare kommentera den arbetsgrupp, som vi har bytt några ord om. Jag vill ge den samma tyngd som jämställdhetsgruppen. Den bör inte bara samordna utan även ta initiativ, vilket herr Bergqvist här nämnde. Vi har ett kapital att förvalta i form av vår goodwill. Som statsministern sade finns förväntningar hos u-länderna och andra nationer mot Sverige. I detta psykologiska ögonblick har vi möjlighet att ta en politisk ledning. Jag menar inte att vi skall göra oss särskilt märkvärdiga, men vi kan ta ett ansvar. Genom kontakter med andra nationer som står oss nära ekonomiskt, socialt och ideologiskt kan vi bilda en front inom i-länderna till u-ländernas favör. Det är riktigt som statsministern säger, att vi inte bestämmer i vilken grupp vi skall vara vid förhandlingar inom FN-familjen. Vi befinner oss i B-gruppen vare sig vi vill det eller inte. Men vi kan handla på olika sätt i denna B-grupp, vilket är vad vi har gjort och vad statsministern här framhåller. Jag begär inte ett bestämt besked på denna punkt i dag, eftersom jag förutsätter att denna fråga övervägs framöver. Jag vill ta upp ytterligare en sak, som statsministern snuddade vid. Det ligger naturligtvis nära till att måla upp en värld, som är så hemsk att vi fångas av tröstlösheten och inte orkar någonting. Väldigt många människor befinner sig i den situationen. Vad vi behöver göra såsom organisationer, politiska partier och regering är att tända ett hopp för människorna så att de märker att de kan göra någonting — inte bara avstå själva utan också se till att det verkligen nyttar någonting till för dem det gäller. Jag försökte säga detta i mitt tidigare inlägg. Jag kan inte, herr talman, underlåta en reflexion. Jag har tillräckligt lång erfarenhet från denna riksdag för att veta att regeringen och det socialdemokratiska partiet ständigt jagas av oppositionen, som säger att vi ökar den privata konsumtionen alldeles för sakta och måste se till att den ökar fortare. Vi har hört tal om förlorade år och om bruttonationalprodukten som inte ökar i samma takt som i andra länder osv.

Det här kommer naturligtvis att testas, som också statsministern framhöll, vid agerandet framöver. Jag vill till slut understryka att jämlikheten i vårt eget land spelar en utomordentligt stor roll. Jag har hela tiden hävdat att vi i vårt land har en ganska god opinion för u-landsinsatser. Anledningen till detta tror jag är att vi har kommit ganska långt mot jämlikhet — den är inte fullständig och det finns mycket att göra ytterligare, men den är större än i många andra länder — och det har hjälpt oss i den här situationen.
Herr talman! Jag vill bara helt kort kommentera vad som sagts om de grupperingar som vi har sett allt fler av under den senaste tiden. Jag menar inte att vi skulle på något sätt hamna i u-landsgruppen, för Sverige är inget u-land, men jag har tyckt mig märka under senare år en uppdelning, en blockbildning som nästan alltid tar sig uttryck i att i-länder sluter sig samman för att motarbeta u-länder i ett visst avseende. De mest markanta exemplen på det är Oljeklubben och OPEC, men det finns också andra tendenser, och det finns begynnande dissonanser mellan t.ex. FN och OECD i diskussionen om MNF. Det förs, som alla vet, en diskussion om Världsbanksgruppen kontra andra organ i biståndssamarbetet, organ som u-länderna gärna ville ha men inte fick. Det är alltså den grupperingen, när den återkommer på område efter område, som jag tycker att det finns anledning att se upp med och också vara skeptisk mot när det gäller nyttan på lång sikt också för det svenska samhället. Det är alldeles riktigt att vi i dessa sammanhang, som statsministern säger, kan föra fram tankar som har sitt hemvist i fattiga länder, men när det gällt en anslutning har diskussionen ofta, t.ex. här i riksdagen, gällt det nationella egenintresset. Det har inte varit huvudsyftet att vi skulle bli en i i-landsgruppen som kunde föra fram u-ländernas uppfattningar. Jag tycker att det är viktigt att hålla utvecklingen under stark uppsikt, för den återkommer på område efter område — inom handeln, på valutaområdet, på biståndsområdet och i fråga om de multinationella företagen och råvarorna.
Herr talman! Jag skulle vilja kvittera herr Palmes vackra ord om mig med ett erkännande: Det är rätt att ekvationen är svår — det har den här debatten visat. Men just därför behöver vi en genomtänkt svensk politik för hur vi skall kunna motsvara u-ländernas önskemål och samtidigt garantera sysselsättning, trygghet och välfärd i Sverige. Skorestriktionerna är inte exempel på en sådan genomtänkt politik. Sedan tycker jag att herr Palme tar för lätt på metoderna. Metoder - ett ord som har återkommit i herr Palmes anföranden — är viktiga i internationellt samarbete. Förblir frihandeln den svenska linjen i framtiden även med en socialdemokratisk regering? Så några ord om företagsinvesteringarna. Ja, jag vet att statsministern gärna samarbetar med näringslivet vid sina besök i Mexiko, Algeriet m.m. Men jag tror så här: håller socialdemokratin fast vid den marxistiska utsugningsfilosofin i fråga om näringslivets insatser i u-länderna, så kommer man att bli förbisprungen vackert av de nya självständiga u-länderna.

Herr talman! Näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska åtgärder är utmärkta, herr statsminister, därvidlag är vi ense. En bättre ekonomisk politik behöver vi. Men skall vi tala om solidaritet, så hade det varit ännu bättre att låta statsbudgeten bära kostnaderna för skoberedskapen.
Herr talman! Mot bakgrund av den diskussion som här har pågått om de företagna restriktionerna beträffande vår skoimport känner jag ett visst behov av att läsa upp den exakta ordalydelsen i den paragraf i den vid sjunde extra generalförsamlingen antagna texten, förelagd av u-länderna och godkänd av u-länderna, som rör industrianpassningsåtgärder i de rika länderna med anledning av u-ländernas behov av ökade marknader. Där står uttryckligen följande: ”Sådana politiska anpassningsåtgärder bör ske mot bakgrunden av den ekonomiska strukturen och med hänsyn till de ekonomiska, sociala och säkerhetsmässiga målsättningarna i de industriländer som företar sådana åtgärder.” Det bör klart sägas ut att detta är u-ländernas officiella, allmänt vedertagna ståndpunkt. Det är just därför som de visar, som här framhållits av statsministern, en sådan uttalad förståelse för åtgärder sådana som ett frihandelsland som Sverige ändå har funnit sig föranlett att vidta av säkerhetsskäl. Låt mig som min andra kommentar till debatten säga att mitt första inlägg kan ha verkat som en dyster, pessimistisk bild av det läge där vi nu befinner oss i världen. Jag vill inte, herr talman, kalla mig själv pessimist i dessa sammanhang. Jag anser det oerhört väsentligt att varje analys som vi företar av den situation i vilken vi befinner oss, som en del av världssamfundet, skall vara en realistisk analys. Vi kan inte dölja några fakta. Vi skall, som herr Evert Svensson sade, inte blunda för verkligheten. Men den verklighet som då visar sig för våra ögon skall för oss innebära en utmaning att verkligen satsa våra bästa krafter på att rätta till det som är vrångt och galet. Det är den sortens uppfordran som ligger i det nuvarande världsläget. Det är dock ett faktum, herr talman, att få människor i världen hittills på allvar har satsat de krafter och resurser som behövs för att bidra till att rätta till de svåra missförhållanden som vi nu lever i.
Herr talman! Alldeles vid sidan av de här stora världsperspektiven fick vi nyss en intressant fråga klarlagd, nämligen att det enda felet med skorestriktionerna var att vi inte, i stället för en global kontingent, betalade ut pengarna över statsbudgeten. Vad är slutsatsen av detta? Jo, att man då icke längre kan komma dragandes med argumentet om u-länderna, för effekten ur skoimportörernas synpunkt hade blivit exakt densamma, bara något mer negativ marginellt för u-länderna. Det är den enda skillnaden. Denna debatt har alltså lett till att fru af Ugglas — jag hoppas på sitt partis vägnar — har avfört hela u-landsfrågan ur debatten om skorestriktionerna. Det tycker jag är utmärkt. Det var också mycket bra att till protokollet få inläst vad fru Thorsson tog upp om u-ländernas egen reaktion. Jag har upplevt en fariseism i denna debatt, där man plötsligt i denna lilla fråga, som icke ett enda u-land har tagit upp, begagnat sig av uländerna för att angripa en neutralitetspolitiskt nödvändig åtgärd. Det är riktigt som fru Thorsson säger, att realismen är nödvändig.

Herr talman! Det är visserligen riktigt. Men solidaritet med fattiga länder är ju inte bara en fråga om u-landsbistånd. För min näthinna flimrade några av de debatter jag har haft i denna kammare och i andra sammanhang med t.ex. herr Bohman om inställningen till de fattiga ländernas nationella och sociala frigörelse. De debatterna skall jag av hänsyn till fru af Ugglas sinnesfrid icke återge.

Herr talman! Herr Hermansson har i en interpellation ställt följande fyra frågor till mig: 1. Hur bedömer regeringen de slutsatser som koncentrationsutredningen framlägger i sitt betänkande om de internationella koncernerna? 2. Anser regeringen det framlagda betänkandet om internationella koncerner i industriländer innebära att koncentrationsutredningen helt fullgjort det uppdrag som givits? 3. Avser regeringen att ta initiativ till ytterligare undersökning av konsekvenserna för svensk ekonomi och ekonomisk politik av de internationella företagens växande betydelse? 4. Avser regeringen att ta initiativ för att den löpande statistiken på ett bättre sätt skall belysa de internationella koncernernas verksamhet? På herr Hermanssons två första frågor vill jag svara följande. Utredningens betänkande har sänts på remiss till myndigheter och mer betydande näringslivsoch arbetsmarknadsorganisationer. Remissvaren skall vara industridepartementet till handa senast den 31 januari 1976. En sammanställning och utvärdering av de synpunkter som har framförts kommer därefter i vanlig ordning att företas. En närmare redovisning av regeringens slutsatser om uppföljningen av utredningens betänkande kommer då också att lämnas. Det bör emellertid framhållas att koncentrationsutredningen inte skulle komma med förslag till åtgärder. Vad utredningen skulle göra var att undersöka konsekvenserna för svensk ekonomi och ekonomisk politik av de internationella företagens växande betydelse. Utredningen entledigades i oktober månad i år. Det kan läggas skilda synpunkter på de i betänkandet presenterade slutsatserna, vilket också framgår av de i interpellationen redovisade referaten av fackliga tidskriftskommentarer. Även om mera definitiva bedömningar av koncentrationsutredningens slutsatser måste anstå, är jag redan nu beredd att säga att jag delar den oro för de multinationella företagens utveckling som bl.a. kommer fram i några av de artiklar herr Hermansson refererar till. Vi har all anledning att noga bevaka dessa företags utveckling. På den tredje frågan vill jag svara att de internationella företagens verksamhet har varit och kommer att vara föremål för regeringens fortlöpande uppmärksamhet. Genom den av mig i mars 1973 tillsatta arbetsgruppen med uppgift att följa frågor rörande multinationella företags verksamhet följer regeringen kontinuerligt dessa frågor. Arbetsgruppen har till uppgift att samordna de statliga aktiviteterna i vad avser internationella företag. I gruppens uppdrag ingår bl.a. att tillgodogöra sig utländska erfarenheter och att dra upp riktlinjer för det svenska agerandet i internationella organisationer i frågor som avser MNF. Mot bakgrund av probleminventeringen skall arbetsgruppen göra utvärderingar av existerande lagstiftning och andra kontrollinstrument samt initiera förslag till erforderliga förändringar och kompletteringar. Arbetet är enligt direktiven att betrakta som långsiktigt. Arbetsgruppen har inom ramen för sina direktiv löpande följt bl.a. pågående offentlig utredningsverksamhet. Gruppen svarar i samarbete med industridepartementet också för sammanställningen och utvärderingen av remissvaren på koncentrationsutredningens betänkande om de internationella koncernerna. Då detta arbete, som jag redan nämnt, äger rum först i början av nästa år, är det för tidigt att säga om uppföljningen av betänkandet skall ske inom ramen för arbetsgruppens verksamhet eller om ytterligare undersökningar behövs. Vad avser herr Hermanssons sista fråga är som har framgått av vad jag nyss anfört denna uppmärksammad av den särskilda arbetsgruppen för MNF-frågor. Arbetsgruppen har samlat in information och sammanställt material om MNF. I samarbete med industridepartementet utarbetar exempelvis statistiska centralbyrån vissa sammanställningar över såväl utlandsägda företag i Sverige som svenska koncerner med verksamhet utomlands. F.n. söker arbetsgruppens sekretariat få en klarare bild av vilken typ av information som regelbundet insamlas samt hur denna bearbetas, sammanställs och utnyttjas internt inom vissa betydande MNF med verksamhet i Sverige. Informationsfrågorna kommer att ägnas fortsatt uppmärksamhet. I bl.a. detta syfte kommer en särskild tjänst för MNEF-frågor att tillsättas vid statens industriverk den 1 januari 1976. Det förtjänar också att påpekas i detta sammanhang att Sverige i internationella organisationer, bl.a. OECD, hårt har drivit kraven på ökad information om de internationella koncernernas verksamhet.

Herr talman! Det här är en direkt fortsättning på den föregående debatten om en ny ekonomisk världsordning. För att åstadkomma en sådan räcker det ju inte med välmenande uttalanden som den debatten dominerades av. Det krävs medveten kamp mot de krafter som upprätthåller utplundringen och förtrycket av folken i tredje världen. Det är de imperialistiska staterna och de internationella koncernerna. Deras makt mås te brytas. Det innebär en social revolution. En sådan är förutsättningen för att folken i tredje världen skall kunna bygga fria samhällen som säkrar dem trygghet och en god existens. De stora internationella koncernerna är ett av de viktigaste hindren för ett genomförande av u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning. Det gäller också svenska multinationella företag som härvidlag inte skiljer sig från andra. De stora koncernernas verksamhet i och mot länderna i tredje världen behandlas tyvärr inte alls av koncentrationsutredningen. Den del av denna som är utgångspunkten för min interpellation är begränsad till analys av industriländerna. Jag tackar industriministern för svaret på interpellationen. Det var i flera avseenden positivt till de synpunkter jag framfört. Formellt har mina frågor som sagt sin utgångspunkt i den utredning om ”Internationella koncerner i industriländer” som koncentrationsutredningen nyligen avlämnat. Men de internationella koncernernas eller med ett annat namn multinationella företagens verksamhet är långt ifrån något främst teoretiskt eller abstrakt spörsmål. Det gäller frågan om sysselsättning eller arbetslöshet för hundratusentals människor i detta land, det gäller frågan om hela samhällens blomstring eller nedgång. En rad händelser under den senaste tiden visar att de stora internationella koncernerna är utomordentligt hänsynslösa när det gäller deras profiter. Om det ger högre vinst att driva produktion i andra länder läggs företag ner och tusentals arbetare och tjänstemän ställs utan arbete. Och internationella koncerner som växt fram på svensk botten visar härvidlag samma ansvarslöshet som företagsjättar av amerikanskt eller annat ursprung. Man behöver bara erinra om Goodyear i Norrköping, Littons och dess dotterbolag Sweda i Storstockholm samt PLM i Surte. Den starka tillväxten under de senaste årtiondena i de stora internationella koncernernas maktställning har föranlett såväl Förenta nationerna som enskilda stater och fackliga organisationer att göra omfattande och detaljrika utredningar. Litteraturen om de s.k. multinationella företagen börjar nu fylla bra många hyllmeter i biblioteken. Den gäller inte endast beskrivningar av deras maktställning och analyser av deras sätt att fungera. Det finns också många förslag till strategier för hur man skall kunna begränsa och bryta deras makt. Både LO och TCO har de senaste åren framlagt utförliga sådana program. Genom tilläggsdirektiv den 16 april 1971 fick den statliga koncentrationsutredningen i uppdrag att undersöka konsekvenserna för svensk ekonomi och ekonomisk politik av de internationella företagens växande betydelse. Den färdiga undersökningen överlämnades i höst till industtriministern. Utredningen skiljer sig i sina slutsatser rätt mycket från andra bedömningar som vetenskapsmän och olika organisationer gjort av de internationella koncernerna. Medan man vanligen framhåller de internationella koncernernas stora betydelse i de utvecklade kapitalistiska staterna säger koncentrationsutredningen att det ”inte är så märkligt om det skulle visa sig att internationell koncernbildning har långt mindre genomgripande effekter på samhällsekonomin än man tänkt sig”. Medan bedömningarna vanligen framhåller de internationella koncernernas växande makt säger koncentrationsutredningen att dessa knappast heller är ”ett så dynamiskt inslag i världens industriella utveckling som man leds att tro när man extrapolerar de amerikanska företagens expansion i Västeuropa under sextiotalet”. Medan andra bedömare — och även industriministern i sitt svar — talar om den oro de hyser för följderna av de multinationella företagens utveckling säger koncentrationsutredningen att dessa företag bör jämföras med ”jätteödlor dömda till tillbakagång i ett nytt klimat för vilket de inte är anpassade”. Detta nya klimat skulle enligt utredarnas mening skapas genom ” socialisering av naturtillgångar, utbyggd offentlig kontroll av det ekonomiska livet, växande löntagarinflytande och en tilltagande ekonomisk nationalism”. Jag kan naturligtvis inte här ta upp tiden med att göra en utförlig och detaljerad genomgång av koncentrationsutredningens betänkande. Jag skall endast nämna några egendomligheter i framställningen. I en diskussion av orsakerna till de internationella koncernernas framväxt sägs det på en sida i utredningen att alla de stora svenskägda företagen med omfattande utlandsverksamhet byggdes upp kring specifika svenska uppfinningar. Några sidor senare sägs något helt annat: ”Om den nya tekniken är en klart identifierbar process eller produkt som lätt kan patenteras blir de internationella koncernerna inte lika överlägsna. Det kan därför antas att deras styrka mera ligger i det successiva utvecklandet av ny teknik än i de stora sprången ---.” Skiljer sig då svenska företag från andra eller vilket av de bägge påståendena är oriktigt? En av de grundläggande teserna i utredningen är att eftersom ett utländskt företag har olika handikapp jämfört med ett inhemskt företag genom sämre kunskaper om t.ex. lagstiftning, arbetsmarknad, språk och sedvänjor, så krävs det ”en ganska kraftig förklaring av varför utländska i stället för inhemska företag bedriver den verksamhet som i enlighet med traditionell ekonomisk teori kommer att förläggas till ett givet land”. Det är väl, herr talman, att något krångla till det. Sådana handikapp kan naturligtvis finnas, men förefaller inte ha någon avgörande betydelse jämfört med sådana faktorer som exempelvis lägre löner och möjligheter till högre profiter. Bakgrunden till utlandsinvesteringen torde oftast vara den kapitalexport som utmärker monopolkapitalismen och kapitalägarens önskan att genom direkt kontroll få ut så stor vinst som möjligt. En väsentlig utgångspunkt för hela undersökningen sägs vara, att ”företagsorganisationer uppkommer och växer delvis därför att de är överlägsna marknadsmekanismen i att samordna vissa typer av ekonomiska aktiviteter och i att utjämna risker”. Koncentrationsutredningen ser därför ”effekterna av internationell koncernbildning till dels som analoga med effekterna av utrikeshandeln”. Det förefaller vara en både felaktig och farlig teori, som bygger in ett försvar för de internationella koncernerna i själva de teoretiska utgångspunkterna. Utrikeshandeln anses ju normalt leda till effektivitetsvinster, bl.a. genom att den försvårar upprätthållandet av monopol i de olika ländernas inre ekonomier. De internationella koncernerna bygger däremot vanligen på och befordrar monopolistiska förhållanden. I ett avsnitt som diskuterar de samhällsekonomiska följderna av internationella koncerner sägs att utredningens slutsatser ”bygger på förutsättningen att industriländer som Sverige kan återställa full sysselsättning och jämvikt i betalningsbalansen med vanlig ekonomisk politik inom en inte alltför lång tidsrymd — kanske ett par tre år”. Av denna falska förutsättning dras slutsatsen att det är de internationella koncernernas benägenhet att vålla kortsiktiga störningar i den samhällsekonomiska balansen som är enda problemet. I själva verket torde de långsiktiga störningarna och förvridningarna av de ekonomiska förhållandena också vara mycket stora. Den metod som utredningen följt har varit ”att jämföra den svenska ekonomin sådan den ter sig i dag i vissa avseenden med den ekonomi vi skulle ha om internationell koncernbildning inte vore tillåten, medan alla andra juridiska och tekniska förutsättningar vore lika”. Hur kan en sådan metod betecknas som vetenskapligt korrekt när de internationella koncernerna i själva verket är en lagbunden följd av en ekonomisk utveckling eller, för att vara mera precis, av kapitalismens utveckling till monopolkapitalism, som sker under bestämda tekniska och juridiska förutsättningar?

Herr talman! Herr Gillström har i en interpellation frågat mig dels om regeringen på förhand varit informerad om pågående förhandlingar rörande fusion mellan Stora Kopparbergs Bergslags AB och Bergvik och Ala AB resp. Kopparfors AB och AB Papyrus samt de konsekvenser fusionerna kan innebära för berörda områden, dels om jag med anledning härav avser vidtaga särskilda åtgärder för att säkerställa sysselsättningen i Gävleborgs län. Vidare har herr Gillström frågat mig om jag kan lämna sådana garantier beträffande AB Sonab att berörd personal i Gävle och Lövånger kan känna trygghet i sin nuvarande anställning. Herr Östrand har frågat mig hur jag bedömer konsekvenserna för skogsindustrin i södra Norrland av den fusion som aviserats mellan Stora Kopparbergs Bergslags AB och Bergvik och Ala AB. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Vad först gäller samgåenden mellan företag anges bakgrunden härtill ofta vara att man vill få till stånd ett effektivare utnyttjande av de gemensamma resurserna. Detta kan gälla produktionen, marknadsföringen, finansieringen eller andra områden av verksamheten. I den bransch det här är fråga om — skogsindustrin — kan det dessutom röra sig om att effektivare utnyttja en knapp råvara — skogen. Kan ett samgående mellan Stora Kopparberg och Bergvik och Ala resp. mellan Kopparfors och Papyrus bidra till att företagens resurser kan tillvaratas mer effektivt och därmed stärka företagens konkurrenskraft och förmåga att långsiktigt trygga sysselsättningen, är detta givetvis bra. Regeringen informerades om planerna på dessa samgåenden endast helt kort före offentliggörandet. En förklaring härtill kan vara att resp. företag, enligt vad jag har inhämtat, till de anställda och deras organisationer har lämnat sådana garantier beträffande bl.a. sysselsättningen att dessa i huvudsak ser positivt på fusionerna. Jag är också personligen övertygad om att de aktuella samgåendena kommer att ge starkare företagsgrupperingar och därmed garantier för att konsekvenserna av fusionerna för skogsindustrin kommer att bli positiva på lång sikt. Samtidigt vill jag erinra om att regeringen i propositionen 1975/76:56 har föreslagit en sådan ändring av 136 a § byggnadslagen att vi får möjlighet att pröva utbyggnader inom skogsindustrin med avseende på hushållningen med skogsråvara. Om förslaget bifalles, innebär det att man inom de nybildade koncernerna inte kan i större omfattning föra över råvaruresurser från en rörelsegren eller anläggning till en annan utan regeringens tillstånd. Vad beträffar de ekonomiska svårigheterna inom Sonab har dessa pågått under en tid. Sonab ingår som bekant i Statsföretagsgruppen. Bolaget — Nr 35 har erhållit stora koncernbidrag för utveckling och investeringar syftande Torsdagen den bl.a. till att trygga sysselsättningen. Med hänsyn till det allvarliga eko 4 december 1975 nomiska läget diskuteras f.n. Sonabs framtid mycket ingående inom I Statsföretag. Jag vill inte utesluta att resultatet av dessa diskussioner - Om åtgärder för att kan leda till att Statsföretag kommer att så långt möjligt är trygga sys — säkerställa syssel

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Den här interpellationen har ställts för att jag av herr industriministern skall få ett om möjligt lugnande besked för de människor i vårt land som i första hand berörs av de två företagsfusioner som vi under den senaste tiden har fått kännedom om. Det är inte att undra på om människorna i Gävleborgs län kanske känner mer oro än andra — sett mot bakgrunden av de svårigheter med sysselsättningen som det länet har haft under senare år och sett mot bakgrunden av att största delen av den verksamhet som de här fyra företagen har bedrivit ändå ligger i eller i nära anknytning till Gävleborgs län. Man måste ha i minnet att det här är det största företagsköpet i Gästrikland under det här århundradet, och på några dagar har Gävleborgs fyra stora företag smält samman till endast två stycken, nämligen Iggesund och Korsnäs-Marma. Det är mycket tveksamt om man skall ta de lugnande och positiva besked som företagsledningarna lämnat för någonting realistiskt. Det kan finnas en hel del synpunkter att lägga på tillkomsten av sådana här storföretag, men jag skall nöja mig med att peka på några saker som har nämnts i sammanhanget. Givetvis spelar vinstintresset en mycket stor roll vid ett sådant här tillfälle. Företagen har kapitalbrist och kan från tid till annan uppleva dålig lönsamhet, och därför vill man genom att lägga samman två eller flera företag öka lönsamheten. Man pekar också i det fallet på att med de till varandra nära gränsande skogsområdena kan man utföra ett mera rationellt skogsbruk med samma ägare. Man har också som skäl angivit en samordning av den vattenkraftsproduktion som de olika företagen förfogar över och att man därmed skulle kunna spara en hel del olja. Dessutom anses det att genom en sådan fusion kan man bättre specialisera de olika driftsenheterna inom företaget. Herr industriministern har också i sitt svar på min interpellation tagit fram de här synpunkterna som bakgrund till sådana här företagsfusioner. Det är naturligtvis riktigt att dylika överväganden ligger bakom ett samgående, men man får inte vara helt främmande för att det också kan vara helt andra skäl. Man bör komma ihåg att ett sådant skäl kan vara aviseringar som har gjorts om en skärpning av realisationsvinstbeskattningen. Det är troligt att denna väntade skärpning har påskyndat transaktionerna, som ju har gått ovanligt fort för att gälla så stora affärer. Det låter naturligtvis bra när man vill göra sådana här samgåenden för att effektivare utnyttja en knapp råvara, skogen, som herr industrimi 143 nistern uttrycker sig i sitt svar, men man måste väl ändå fråga sig om det kan vara nödvändigt, sett utifrån de ägarbyten som redan har skett vid många olika tillfällen, t.o.m. inom de här företagen; det kan inte vara ett av de starkare skälen till en samordning av verksamheten. På samma sätt kan man vara mycket tveksam till om kraftproduktionen har haft någon större betydelse som bakgrund vid samgåendet. Men jag skall inte närmare försöka analysera vad som har kunnat ligga bakom dessa mycket stora företagsfusioner. Jag skall i stället gå in på några andra faktorer som jag tycker är mycket viktiga i det här sammanhanget. Det sägs i svaret på interpellationen att regeringen informerades om planerna på dessa samgåenden endast helt kort före offentliggörandet. Jag frågar mig vilka möjligheter i så fall regeringen har haft att i något avseende påverka den pågående förvandlingen från fyra företag till två. Det är ju inte bara regeringen som har blivit informerad helt kort före offentliggörandet — vad nu uttrycket ”helt kort” egentligen innebär. Går det att närmare precisera? Eftersom vi är två som fått svar på likartade frågor samtidigt, tar jag i fortsättningen upp förhållandena beträffande Kopparfors-Papyrus och Sonabs svårigheter, medan herr Östrand utvecklar de omständigheter som gäller Stora Kopparberg och Bergvik och Ala. Tyvärr har jag inte fått något svar över huvud taget på frågan om herr industriministern avser att vidta några särskilda åtgärder för att säkerställa sysselsättningen, i detta fall för Gävleborgs län. Jag har redovisat, ur länsplaneringen, att länet fram till 1990 för att komma i ett sysselsättningsläge, som någorlunda stämmer överens med genomsnittet för våra svenska län, måste tillföras 25 000 arbetstillfällen. Då tycker vi gävleborgare, att det som har skett under de senaste dagarna är något som kan försvåra möjligheten för länet att förverkliga den målsättningen. Fusionen mellan Kopparfors och Papyrus är kanske mer överraskande med hänsyn till de geografiska omständigheter som gäller i fallet. Kopparfors är alltså ett företag som framför allt har sin verksamhet i Gästrikland medan Papyrus arbetar i södra delen av landet, ett område där sysselsättningsmöjligheterna är avsevärt bättre än i den norra delen av landet. Det är därför också förknippat med stor osäkerhet hur utvecklingen kommer att bli där. Kan man från statligt håll påverka tillkomsten av en pappersfabrik i Norrsundet i anslutning till den massafabrik som Kopparfors redan har där? Jag begär inte att herr industriministern så här utan vidare skall kunna svara på en sådan fråga, men jag skulle önska att industriministern har den i åtanke och undersöker möjligheterna att vara pådrivande part i utvecklingen av ett pappersbruk i anslutning till befintlig fabrik vid Norrsundet. Men ändå är det kanske inte den kommun där Norrsundet ligger, nämligen Gävle, som kommer att starkast beröras av den här sammanslagningen. Kopparfors har sitt huvudkontor i Ockelbo, och det är ju en liten kommun med en mycket negativ befolkningsutveckling. Kommunen har under en femårsperiod minskat sin befolkning med 400 män niskor, och man skall komma ihåg att det är på en befolkning som 1974 — Nr 35 uppgick till ungefär 6 500 personer och att prognosen fram till 1990 säger, att denna lilla kommun ytterligare kommer att få släppa ifrån sig bortåt ett tusental, som tvingas lämna kommunen i brist på sysselsättning. Det är alltså bakgrunden till den oro som man känner i det här området. — Om åtgärder för att Administrationspersonalen i Kopparfors uppgår till ett sjuttiotal män — säkerställa sysselniskor. Närmast kommer väl förmodligen försäljningsavdelningarnas per — sättningen i sonal och vissa andra högre tjänster att bli berörda, och det betyder ett — Gävleborgs län, tjugotal människor. På kort sikt kommer kanske Ockelbo, om inte alla — m.m. goda krafter kan samverka för att behålla huvudkontoret i kommunen, att förlora bolagsskatten, som f. n. uppgår till ca 600 000 kr., dvs. motsvarande närmare en skattekrona för kommunen. På längre sikt betyder en eventuell förflyttning av nämnda försäljningsavdelning ytterligare bortfall av skatter från människor med ganska goda inkomster. Tillsammantaget betyder dessa förluster naturligtvis också svårigheter att klara kommunal service. Även om jag är medveten om att denna sida av problemet inte bara berör industriministern inom regeringen, finns anledning fråga sig om inte samhället lagstiftningsvägen borde ges möjlighet att på ett eller annat sätt komma in i företagens beslutsprocess. Kanske kan gällande regler för markköp också överföras till detta område. Det skulle betyda att samhället finge rätt till förköp vid dessa fusioner. Jag är helt på det klara med att ingen kommun kunde gå in som köpare vid affärer av denna storleksordning. Däremot kunde staten givetvis agera, och samhället kunde om inte annat så dock vinna tid och påverka beslutsfattandet. Nuvarande förhållanden är helt otillfredsställande, om man betänker att det för att företagen skall fungera har krävts stora samhällsinvesteringar i form av vatten och avlopp, vägar, skolor, barnstugor, bostäder etc. Ett steg i rätt riktning är naturligtvis det förslag till ändring av byggnadslagen för att möjliggöra prövning av utbyggnader inom skogsindustrin som regeringen nu föreslår och som herr industriministern redovisar i sitt svar. Tycker industriministern att det är tillräckligt? Vad slutligen beträffar Sonabs svårigheter är industriministerns svar oroande. Vad betyder t.ex. Sonab för ett samhälle som Lövånger, där företaget helt dominerar arbetsmarknaden? I det avseendet krävs en precisering av svaret. Industriministern uttalade bl.a.: ”—-—— jag utgår samtidigt från att Statsföretag kommer att trygga sysselsättningen för de anställda inom Sonab”. Menas därmed att detta skulle ske på de berörda orterna, Gävle och Lövånger, eller innebär svaret omplaceringar till andra orter och företag inom Statsföretagsgruppen?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag kan väl utan vidare säga att det är snabba ryck nu för tiden på fusionsområdet. Det är bara några dagar sedan jag ställde min fråga, och så får man då plötsligt genom pressen vetskap om att även Kopparfors 145 AB skall upphöra som ett självständigt företag. Som herr Gillström tidigare har varit inne på är både Bergvik och Ala AB och Kopparfors AB i och för sig stora och bärkraftiga företag, med egna förvaltningar inom landet, och de har stora skogsinnehav som gränsar till varandra. Därför är det givetvis svårt att över huvud taget förstå anledningen till sådana fusioner men kanske framför allt den fusion som har skett mellan AB Papyrus och Kopparfors AB, vilken har medfört att Kopparfors knyts till en sydsvensk skogskoncern. Man får otvivelaktigt en mycket stark känsla av att det i första hand är ägarintressen som är avgörande vid fusioner av den här typen, men att vad som är bäst för samhället ur bl.a. regionalpolitisk synpunkt har så att säga mycket liten eller ingen som helst betydelse. Det har sagts att den aviserade fusionen mellan Stora Kopparbergs Bergslags AB och Bergvik och Ala AB enbart skulle innebära fördelar, men man kan ändå inte undgå att känna en viss oro, eftersom Stora Kopparberg inte är ett renodlat skogsföretag utan även har en rätt omfattande järnhantering. Vi vet att förlusterna inom järnhanteringen, bl.a. på grund av konjunkturnedgången, är mycket stora. Enligt uppgift kommer Domnarvets Jernverk — som tillhör Stora Kopparberg-koncernen att för år 1975 ha förluster som torde röra sig om ca 150 miljoner, och för år 1976 beräknas förlusten uppgå till ca 250 milj.kr. De åtaganden som Stora Kopparberg har gjort i valsverket i Gävle kommer givetvis också att ställa stora krav på investeringsvilligt kapital. Slutligen har utbyggnaden av Skutskär med ca 150 miljoner överstigit de beräknade kostnaderna. Mot denna bakgrund menar jag att det finns risk för en konkurrens inom koncernen om kapital för nyinvesteringar, där då träsidan givetvis kan komma i kläm. Denna utveckling måste enligt mitt sätt att se på allt sätt förhindras. Varför? Jo, därför att för Gävleborgs län har den trävarubaserade industrin större betydelse för sysselsättningen än på många andra håll. Den sektorns andel av den totala sysselsättningen är för riket i dess helhet ca 4,5 96, medan den för Gävleborgs län är ca 10 96 och för Söderhamn, där Bergvik och Ala har sitt huvudkontor, uppgår till hela 21 96. Om länet skall kunna uppnå samma sysselsättningsgrad som genomsnittet för riket, behövs det enbart fram till år 1980 tillskapas ca 8500 nya jobb, allt enligt Länsplanering 74. En hel del av de jobben skulle naturligtvis kunna tillskapas inom skogssektorn, om råvaran förädlades i större utsträckning än vad som görs i dag. Då förutsätter detta naturligtvis att förädlingen sker inom länet, men genom dessa fusioner föreligger det också risk för att betydande delar av länets skogstillgångar kommer att förädlas i andra delar av landet. Nu säger visserligen industriministern att om propositionen 1975/76:56 om ändring i byggnadslagen vinner bifall här i kammaren får regeringen möjligheter att pröva utbyggnaden inom skogsindustrin med avseende på hushållningen med skogsråvara. Det skall då också innebära att man inom de nybildade koncernerna inte i större omfattning kan föra över råvaruresurser från en rörelsegren eller en anläggning till en annan utan regeringens tillstånd. Nr 35 Herr talman! Jag har läst propositionen och kommit — tyvärr — till Torsdagen den den slutsatsen, att den prövning som föreslås avser utbyggnader som 4 december 1975 innebär en ökad förbrukning av skogsråvara men däremot inte utbyggnader som innebär att man skall kunna öka förädlingsgraden. Om mitt — Om åtgärder för att antagande är riktigt, betyder den föreslagna ändringen i byggnadslagen = säkerställa sysselingen som helst garanti för att inte koncernerna i fortsättningen väljer — sättningen i att i ökad grad förädla de skogsprodukter som utvinns i Gävleborgs län = Gävleborgs län, utanför länets gränser. Det innebär väl då heller inga garantier för att — m.m. man inte genom utbyggnader i en region minskar eller helt upphör med produktionen i en annan region, om det inte blir fråga om en ökad förbrukning av skogsråvaran. Mot bakgrund av vad jag tidigare sagt om den stora betydelse skogsindustrin har för länet menar jag att fusioner av den här typen på sikt kan få svåra konsekvenser. Nu är det möjligt att jag har dragit fel slutsatser när det gäller prövningsrätten enligt propositionsförslaget, och ingen skulle naturligtvis bli gladare än jag, om så vore fallet. Jag kanske i stället skall tolka industriministerns svar i detta avsnitt så, att regeringen, om förslaget går igenom, får möjligheter att pröva ansökningar om utbyggnader inom skogsindustrin ur alla aspekter — även de regionalpolitiska. Det skulle vara bra om jag vid det här tillfället kunde få ett förtydligande av industriministern i detta avseende. Så kommer jag in på informationen till de närmast berörda, nämligen kommunen och de anställda. Vid fusionen mellan Stora Kopparberg och Bergvik och Ala kan jag nämna att Söderhamns kommun fick information endast en timme innan beslutet fattades, och företagsnämnden fick sin information två dagar efter offentliggörandet. De fackliga representanterna i bolagsstyrelsen fick enligt uppgift i sin tur information kort före styrelsemötet. Detta är givetvis helt otillfredsställande ur alla synpunkter. Det blir ju närmast en omöjlig uppgift för de fackliga representanterna i styrelsen att med så kort varsel bedöma konsekvenserna i alla avseenden av ett beslut av den här storleksordningen, som berör tusentals anställda vars intressen de som fackrepresentanter är satta att bevaka. Visserligen har företagsledningen försäkrat att några förändringar inte skall ske annat än marginellt och att sysselsättningen för de anställda skall tryggas, men, herr talman, jag kan ändå inte i det här sammanhanget låta bli att erinra om en annan fusion för en del år sedan, som också berörde min hemkommun Söderhamn. Den gången förvärvade dåvarande Korsnäs Marma-Långrör, som hade huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Söderhamn. Då lämnades också besked om att några större förändringar inte skulle genomföras — men vad var det som hände? Efter en kort tid försvann hela administrationen från Söderhamn, och brädgården med ca 100 anställda lades slutligen ned i år. De produkter som framställdes i distriktet skeppades tidigare över Söderhamn. Det har också helt upphört. Man har vidare gjort den förändringen att sista steget i massaframställningen har flyttats från fabriken i Söderhamn. Om det 147 blir ytterligare förändringar vet vi ingenting om, men ett är klart, och det är att hundratals människor har mist sin utkomst i Söderhamnsregionen på grund av Korsnäs köp av Marma-Långrör, trots de försäkringar som gjordes i samband med köpet. Nu vill jag naturligtvis inte med detta ha sagt att jag befarar samma utveckling för Bergvik och Ala AB:s anställda, om den aviserade fusionen med Stora Kopparberg blir en realitet. Man får innerligt hoppas att de försäkringar som nu har lämnats skall vara hållbara för framtiden. Men dessa två exempel visar ändå med all önskvärd tydlighet att informationen måste lämnas i ett mycket tidigare skede; det tror jag industriministern är helt ense med mig om. De visar också att samhället och de anställda måste skaffa sig ett avgörande inflytande över transaktioner av denna storleksordning. Det är vad som är bäst för de anställda och för samhället — och det är samhället som har ansvaret för sysselsättningsutvecklingen i berörda områden — som måste vara avgörande vid fusioner och inte vad som är bäst för en viss finansfamilj.
Herr talman! Då det gäller informationen kan jag helt instämma i vad som här har sagts, framför allt när jag hör här att de anställda bara någon timme före beslutet fick ta del av vad som var å färde. Informationen har inte varit tillfredsställande. Som svar på frågan när regeringen fick informationen kan jag säga —- jag kan nu bara svara för mig själv — att det tillgick på ungefär samma sätt. I ena fallet fick jag beskedet någon timme innan det blev publikt. I det andra fallet var jag på besök i Skottland och fick en i och för sig vänlig telefonpåringning med ett besked om att en fusion nu skulle ske. Här kommer vi in på frågan hur informationen skall läggas upp. Vilka krav har man rätt att ställa på information? Vi har hela den arbetsrättsliga diskussionen om medinflytande och den lagstiftning som kommer att behandlas i vår. Regeringen överväger — det har jag tidigare sagt offentligt — att vidga samhällets, statens möjligheter till representation direkt i företag. Men vi överväger framför allt att föreslå möjlighet för kommunerna till insyn i de företag som är dominerande i kommunerna. Vi räknar med att förslaget kommer att gälla företag med mer än 500 anställda. Jag hoppas att vi på det sättet så småningom skall kunna åstadkomma en möjlighet för de anställda att bli informerade och att påverka besluten, men också en möjlighet för samhället — stat och kommun =— att göra det. Som framkommit av båda anförandena efter mitt svar är kommunen, länet, den stora regionen i mycket hög grad beroende av de beslut som fattas. Men här kommer vi också in på ett principiellt utomordentligt intressant problem, nämligen hela den strukturomställning som pågår i det industriella samhället och som inte är något nytt. Den har gått fram över en rad branscher — jag behöver bara nämna textiloch sko industrin. Där mäste vi ändå vara med och göra en bedömning av förutsättningarna för konkurrenskraften i företagen, i branschen. Vi kommer då i vissa fall också att tvingas företa en avvägning mellan effektiviteten i företagsverksamheten och de konsekvenser en eventuell omställning kan få. Oberoende av hur man löser informationsoch medinflytandefrågorna kvarstår dessa problem. Även om vi skulle lyckas trygga sysselsättningen, dvs. se till att det inte företas några förändringar alls, så minskas kanske effektivitet och konkurrenskraft, och därmed kan vi på längre sikt äventyra jobben i företagen. Men det är också fråga om i vilken takt och på vilket sätt omstruktureringen skall ske. Det är väl där huvudproblemet finns. Vi måste ha en väsentligt längre gående planering, inte minst på det industriella området — en hushållning med våra tillgångar och resurser, en planering som måste ske i samverkan mellan samhället, företagen och de anställda. När vi finner det nödvändigt att medge fusioneringar eller att delta i dem, skall vi kunna se till att de görs på ett sådant sätt att vi ändå garanterar tryggheten i sysselsättningen även om det blir annan verksamhet för dem som berörs av omstruktureringen. Det är det vi måste ta sikte på. I dag har vi inte instrumenten eller förutsättningarna att säga: Ni får inte genomföra en fusionering. Men vi kommer att skaffa oss ökade möjligheter. Här har pekats på vad vi kan göra inom skogsindustrin genom ändringen av 136 a § i byggnadslagen, där vi har begärt en utvidgning. I och för sig ger det inte den direkta rätten att på grund av rent regionalpolitiska problem stoppa en fusionering eller en omställning, men vi kan indirekt påverka den. Jag vill hänvisa till regeringens beslut beträffande utbyggnaden av MoDo. Där fick vi en presentation av förslaget som innebar att MoDo skulle tillgodose en del av ökningen av råvarubehovet genom nedläggning av Mariannelunds fabrik i Jönköpings län. Där har vi skrivit in som ett av villkoren att företaget skall medverka till att klara sysselsättningen på den ort där nedläggningen blir nödvändig för genomförande av hela den här operationen. Det är så jag menar att vi skall gå till väga. Vi får diskutera de regionala problemen i anslutning till prövningen av ansökningar av den här arten, där vi kommer in på ett tidigt skede i diskussionen. Det är vad vi kan göra nu med den uppläggning som vi har godtagit: ett frivilligt moratorium mellan företagen inom det skogspolitiska området. Men vi arbetar nu med en utredning med sikte på att få fram ett skogspolitiskt näringsprogram, som vi hoppas kan träda i tillämpning 1978 efter det moratorium som nu gäller. Där kommer just de regionalpolitiska synpunkterna att få en mera avgörande betydelse. Bekymren är tyvärr stora på många håll, och jag kan inte säga annat än att de naturligtvis är stora också i Gävleborgs län. Vi måste så långt det över huvud taget är möjligt med de regionalpolitiska medel som står till förfogande medverka till att åstadkomma en bättre balans och en utbyggnad av industrin också inom detta område.

Man invänder förmodligen att det där räcker inte långt. Det gäller emellertid att ta ett steg i taget och vi kan väl ändå vara överens om att dessa etableringar kommer att vara utomordentligt angelägna och efterfrågade inom många områden. Jag har inte kunnat lämna annat än ett ganska knapphändigt svar beträffande Sonab. Jag har angett att den ekonomiska situationen för Sonab enligt de uppgifter vi fått från Statsföretag är besvärande och att man inte kan fortsätta med en så stor förlust i verksamheten utan ordentligt måste gå igenom det hela. Det förutsätter jag att Statsföretag och Sonab gör i samarbete och att man kommer att presentera sina förslag eller vidta de åtgärder som ter sig nödvändiga. Jag har i det här fallet liksom över huvud taget när det gäller statlig företagsverksamhet velat ställa det kravet att man, innan man företar någon begränsning eller lägger ned en verksamhet, undersöker alla förutsättningar för att skapa ny sysselsättning eller ge garantier för den sysselsättning man redan har. Det kravet ställer vi nu på Statsföretag och Sonab. Efter de samtal vi haft vet jag också att man verkligen tar detta på allvar. Självfallet gäller då detta främst de orter och de regioner i vilka företagets verksamheter i dag bedrivs. Förhållandena är allvarliga för den region som berörs i interpellationen, men jag har ändå velat rikta uppmärksamheten på de principiellt mer långtgående problem som vi står inför i det industrisamhällets utveckling som vi upplever och där vi inte kan komma ifrån att det sker förändringar. Vi måste gemensamt försöka åstadkomma en väsentligt bättre planering för att skapa ökad trygghet för de människor som för sin utkomst i så hög grad är beroende av sin anställning.
Herr talman! Det var välgörande att lyssna till industriministerns senaste inlägg. Det visar att han har uppmärksamheten riktad på de problem vi har i länet. Men det var välgörande också så till vida att det gav besked om att industriministern är klart medveten om att samhällets inflytande över sådana här företagsfusioner måste förstärkas. När det gäller frågan om ändringar i byggnadslagen sade industriministern att man f.n. inte har några direkta möjligheter att ur regionalpolitisk synpunkt pröva utbyggnader som inte medför ökat uttag av skogsråvara. Jag tolkar emellertid industriministerns uttalande så, att om någonting sådant skulle förekomma är industriministern beredd att föreslå en ändring av lagstiftningen i detta avseende. Om man tittar på strukturen av skogsnäringen i Gävleborgs län kan man ställa sig frågan om de här fusioneringarna var det lämpligaste för länets utveckling. Vi hade tre stora skogsbolag: Iggesund, Bergvik och Ala samt Kopparfors. Det kanske ur samhällets synpunkt hade varit lämpligare att de tre skogsbolagen med stora skogsinnehav som gränsar till varandra hade inlett ett närmare samarbete. Då hade det, som jag ser saken, funnits helt andra garantier för att den skogsråvara som har så stor betydelse för utvecklingen i Gävleborgs län skulle ha förädlats inom länet. Men tyvärr är det olika ägarintressen som dominerar i de här företagen och därför finns f.n. inte dessa möjligheter. Det är ju de anställdas sysselsättning och utkomst som är det viktigaste. Det måste då givetvis vara det enda riktiga att vi snart kommer till en ordning där de anställda med samhällets medverkan får göra en grundlig samhällsekonomisk analys av sådana här aviserade fusioner. Om de inte tjänar samhället och utvecklingen inom regionen skall man kunna säga nej. Jag vet att industriministern har dessa problem för ögonen och jag hoppas innerligt att vi successivt skall kunna bygga ut samhällets inflytande på detta område.
Herr talman! Jag noterar också med tacksamhet att herr industriministern har en positiv inställning till utvecklingen i vårt län. Det är ju så att vi har förlorat bara i Gävle kommun 3 000 arbetstillfällen under en tioårsperiod. Länet har också varit ett av de två Norrlandslän som under senare år förlorat en mängd människor. Men jag vill också säga att vi under den senaste tiden noterat en markant ökning av befolkningen. Det beror naturligtvis till mycket stor del på lokaliseringen av statliga verk till Gävle. Därmed har man emellertid inte hjälpt hela länet. Det finns behov också i andra delar av länet. Vi tar ett steg i taget, säger industriministern. Bara det går framåt må det vara hänt, men vi har tyvärr upplevt några år när varje steg varit ett steg bakåt. Därför var vi ängsliga — och är kanske inte helt lugnade nu heller — att det skulle hända någonting med Sonab. Man måste ha i minnet att det var Aga som ägde fabriken tidigare. Då gick det ju bakåt under några år på ett sådant sätt att företaget höll på att upphöra när Sonab kom in och tog över. Därför skulle det vara dubbelt olyckligt om man inte skulle klara sysselsättningen. När industriministern mot bakgrund av den mycket dåliga information som skett i båda de här fallen av fusioner pekar på åtgärder som ger möjlighet för en kommun att bli representerad i en företagsstyrelse, vill jag säga att man bör vara på det klara med de svårigheter som sådana representanter kommer att få. Jag vill som exempel nämna vad som inträffade när Kopparfors gick samman med Papyrus. De anställdas representanter kallades till styrelsesammanträde i Stockholm den 21 november. Anledningen var att man skulle ta ställning till ett markköp av ASEA. När man satt kring styrelsebordet lades det plötsligt fram ett förslag för de deltagande att ta ställning till som gällde samgående med Papyrus. Vad gör då de anställdas representanter i en sådan situation? Och vad skulle kommunens representant ha gjort? Ja, det finns två möjligheter. För det första kan man begära bordläggning av frågan. Vad händer då? Ja, majoriteten motsätter sig naturligtvis denna begäran från en liten minoritet. För det andra kan man reservera sig på den här punkten. Men den effekten hade väl egentligen inte betytt någonting. Dessutom hade det kanske varit en mycket tveksam åtgärd med tanke på att företagsledningen vid styrelsebordet talar om hur positiv denna fusion kommer att vara för personalen. Att under sådana förhållanden lämna en reservation tror jag inte särskilt många hade vågat sig på. Jag menar att man skall vara på det klara med att om man tar vägen via kommunala representanter i företagsstyrelserna så måste man ge dem sådana befogenheter att det hela inte blir ett slag i luften. Vad jag sade om möjligheterna till förköpsrätt för samhället, vilket inte på något sätt kommenterades av industriministern, har ändå aktualiserats i samband med detta köp. Kopparfors har samtidigt haft en annan affär på gång. Det är ofta så i ett företagsköp, då aktier byter ägare, att även tillhörande skog och mark ingår, men sker köpet i ett paket kan lagen om kommunal förköpsrätt inte tillämpas. Det finns alltså en lucka i lagen som med det snaraste måste täppas till. I det aktuella fallet var Kopparfors, ASEA och Surahammars bruk inblandade. Där skedde en indelning på sågverksoch stålverksrörelse som gjorde att Kopparfors kunde köpa bl.a. ett sågverk men också 24 000 ha skog och 1 700 ha åkermark utan att berörd kommun behövde kopplas in enligt lagen om förköpsrätt. Huruvida kommunen i andra hand för bostadsbyggande o. d. kan köpa delar av den här marken till samma pris som gällt om förköpslagen fungerat vet jag inte, men det kan kanske ske efter förhandlingar. Oavsett det vill jag gärna fråga herr industriministern om det inte är dags att snarast se över lagen om kommunal förköpsrätt för att förhindra liknande affärer. Därutöver vill jag än en gång upprepa den fråga jag ställde i mitt första inlägg, nämligen om vi kan räkna med att herr industriministern är beredd att påverka tillkomsten av en pappersfabrik i Norrsundet för vidareutveckling av den massa man tillverkar där. Det finns planer på detta även om de inte är särskilt långt komna. Vi tror det skulle vara synnerligen lyckligt och bli ett bevis för att talet om en positiv utveckling av en fusion verkligen är riktigt.
Herr talman! Jag vill inte avge någon deklaration i den sista frågan om pappersbruket. Den får prövas utifrån regionalpolitiska skäl och med hänsyn till råvarutillgång osv. Vi stöder över huvud taget en utvidgad förädlingsverksamhet också inom det skogspolitiska området. Låt mig beträffande möjligheterna att påverka säga att det för ett par år sedan utarbetades ett förslag till möjligheter för de anställda att få information då det gäller köp och fusioner. Där fanns en promemoria som gick relativt långt och där man även diskuterade förutsättningarna — Nr 35 för vetorätt. Sedermera har dessa frågor blivit föremål för förhandlingar mellan LO och motparterna och vi ser det som ganska rimligt om de kunde lösas avtalsvägen. Går inte det får vi återkomma angående lag = stiftning. Om undersökning I fråga om förköpsrätten har det skett en översyn. Vi får väl se om ar för fastställande de problem som dykt upp i anslutning till de fusioner som diskuterats av faderskap ger anledning till uppmärksamhet i anslutning till arbetet med det skogs politiska programmet. Jag tycker att en del av problemen hör hemma

Herr talman! Herr Winberg har frågat justitieministern om han anser att nu rådande förhållanden när det gäller möjligheterna att i framför allt faderskapsmål utföra vissa undersökningar är acceptabla och vilka åtgärder som justitieministern är beredd att vidta för att de i lag givna möjligheterna till dessa undersökningar skall kunna genomföras i praktiken. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. I svar på en fråga av fru Hansson i samma ämne den 22 maj i år lämnade jag en redogörelse för läget beträffande s.k. utvidgade faderskapsundersökningar. Den senaste innehavaren av tjänsten som antropolog och chef för det rättsantropologiska laboratoriet vid rättsläkarstationen i Stockholm avgick med pension i början av år 1975. Socialstyrelsen förordnade då föreståndaren för den blodgruppsserologiska avdelningen vid statens rättskemiska laboratorium att t. v. jämväl vara föreståndare för det rättsantropologiska laboratoriet. Bakgrunden härtill var den snabba utveckling som under senare år ägt rum när det gäller att med utnyttjande av biokemiska och blodgruppsserologiska metoder fastställa faderskap. Under innevarande år har pågått ett omfattande arbete inom statens rättskemiska laboratorium med att lägga upp lämpliga rutiner för utvidgade faderskapsundersökningar med biokemiska och serologiska metoder. Arbetet har bedrivits i samråd med socialstyrelsen. Jämsides härmed har sådana undersökningar utförts med biträde av några av landets främsta experter inom de aktuella områdena. Enligt vad jag har inhämtat kommer verksamheten inom kort att kunna bedrivas i full omfattning. Ärendebalansen beräknas därefter kunna avarbetas tämligen snabbt. Socialstyrelsen har under hösten 1975 också inlett förhandlingar med 133 Landstingsförbundet och regionsjukhusen om att överföra provtagning vid utvidgade faderskapsundersökningar från statens rättskemiska laboratorium till regionsjukhusen ute i landet. En sådan ordning skulle inte bara underlätta arbetet vid rättskemiska laboratoriet utan även vara till fördel för berörda enskilda personer. Målet är att både minska väntetiderna och med hjälp av moderna och rationella metoder få till stånd större säkerhet vid fastställande av faderskap än vad som var möjligt med tidigare använda metoder.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

Det är ju ofta fallet när barnets moder har haft samlag med flera män under konceptionstiden och flera presumtiva fäder är aktuella. Domstolen skall då göra en fullständig sannolikhetsavvägning. Efter den lagändring som skedde 1969 innebär detta att domstolen skall företa vad som kallas positiv sannolikhetsbedömning. Det skall med hänsyn tagen till samtliga omständigheter vara sannolikt att viss man är far till barnet. I syfte att nå ett så materiellt riktigt resultat som möjligt är det naturligtvis även i dessa mål aktuellt med förebringande av bevisning på i rättegångar sedvanligt sätt. Eftersom det här är fråga om s.k. indispositiva tvistemål har rätten enligt allmänna rättsregler ett visst ansvar för att utredningen blir fullständig. Men det har dessutom genom en särskild bestämmelse i 13 § i den 1969 införda faderskapslagen slagits fast att det åligger domstolen att vaka över att frågan om barnets börd blir tillbörligen utredd. Det är alltså domstolens skyldighet att se till att utredningen blir fullständig, och domstolen skall då också beakta sådana förhållanden som kan peka på att utomstående, icke instämd man, kan vara far till barnet. I de mer komplicerade faderskapsmålen — jag håller mig nu i första hand till faderskapsmålen — kan olika former av rättsmedicinsk utredning användas som bevismedel. Den rättsliga grunden för det är den s.k. blodundersökningslagen från 1958. Domstolen kan enligt den förordna om blodundersökning, vilket är det vanligaste, men också om ”annan undersökning rörande ärftliga egenskaper”. Dessa undersökningar har i regel under benämningen rättsantropologiska undersökningar utförts vid paternitetsavdelningen vid statens rättsläkarstation i Stockholm. De rättsantropologiska undersökningarna syns nu — det framgår delvis också av socialministerns svar — vara på väg att ersättas med vad som har kallats utvidgad rättsgenetisk undersökning, en undersökning som också tycks ingå under begreppet ”annan undersökning rörande ärftliga egenskaper” i blodundersökningslagen. Nu har emellertid möjligheten att i praktiken utföra dessa ”andra undersökningar rörande ärftliga egenskaper” — det har ju hittills varit fråga om rättsantropologiska undersökningar — blivit allt mindre under senare tid. När domstolarna under senare år har förordnat om rättsantropologiska undersökningar, har väntetiden för parterna blivit mycket lång. Det har varit vanligt att parter har kallats till sådana undersökningar men för undersökningen fått utsatt en tidpunkt, som i väsentlig utsträckning legat mer än ett år framåt i tiden. Situationen har också försämrats under början av 1975, då de rättsantropologiska undersökningarna praktiskt taget upphörde. Som socialministern nämner har chefen för det rättsantropologiska laboratoriet avgått med pension i början av året. Enligt socialstyrelsens uppgift fanns vid det tillfället ca 200 balanserande ärenden vid laboratoriet. Dessa förhållanden berördes också i den frågedebatt som ägde rum i kammaren i maj i år och som statsrådet nämner i sitt svar. I den debatten sade socialministern att socialstyrelsen då inom kort skulle lämna förslag till regeringen om verksamheten med faderskapsundersökningar. Men i dag säger statsrådet ingenting härom. Det ger mig anledning ställa frågan: Hur har det gått med det förslag som statsrådet i våras väntade från socialstyrelsen? Socialstyrelsen har däremot i cirkulär till hovrätterna och tingsrätterna i landet vid åtminstone två tillfällen under 1975 tagit upp den rådande situationen när det gäller undersökningar för fastställande av faderskap. I det cirkulär som är daterat den 19 juni 1975 omnämns den vetenskapliga utveckling som har skett inom immunologin och biokemin, och man menar att de traditionella fysiskt antropologiska undersökningarna efter hand kan upphöra och ersättas med utvidgade rättsgenetiska undersökningar. Jag kan inte göra någon bedömning av den ena eller andra undersökningsmetoden. Är det nu så som man hävdar, att man med utvidgade rättsgenetiska undersökningar i förhållande till de rättsantropologiska kommer till en än högre uteslutningskapacitet för felaktigt utpekade fäder, är det naturligtvis bara av det skälet riktigt att gå över till denna nya metod. Det är väl ändå ostridigt att redan den rättsantropologiska undersökningsmetoden på senare tid har givit mycket höga värden. Jag utgår från att det inte kan vara det förhållandet, att man efter den hittillsvarande laboratoriechefens pensionering saknar erforderlig kapacitet på det rättsantropologiska området, som gör att man byter undersökningsmetod. Besvärande för domstolarna har emellertid varit den utomordentligt långa väntetiden och att man efter socialstyrelsens skrivelser under året har kunnat bli tveksam om att använda blodundersökningslagen när det gäller vad som i lagtexten kallas ”annan undersökning rörande ärftliga egenskaper”. De här undersökningarna är ändå just i de komplicerade målen ett utomordentligt viktigt bevismedel. Lagstiftaren har ställt denna möjlighet till rättsväsendets förfogande. När sedan en administrativ myn dighet — i detta fall socialstyrelsen — i cirkulär förklarar att det är lämpligt att domstolarna iakttar stor restriktivitet med begagnandet av blodundersökningslagen, är det naturligt att tveksamhet och förundran uppstår. Man kan också kanske ifrågasätta den konstitutionella grunden för en sådan skrivelse. Det är dessutom från rättssäkerhetssynpunkt viktigt att mål kan avgöras inom rimlig tid. Jag anser inte att så är förhållandet, när t.ex. faderskapsmål i avbidan på rättsmedicinska undersökningar får ligga vilande i åratal. Alternativet blir då att inte utnyttja dessa undersökningar, vilket inte kan vara bättre, eftersom det skulle försämra möjligheten att nå ett materiellt riktigt resultat. Nu säger socialministern i svaret att det pågår ett arbete med att lägga upp lämpliga rutiner för utvidgade faderskapsundersökningar. Jag utgår ifrån att det är vad socialstyrelsen kallar utvidgade rättsgenetiska undersökningar. Ärendebalansen skall snart kunna avarbetas, säger socialministern, och verksamheten bedrivas i full omfattning. Är det då, herr statsråd, att tolka så att de långa väntetider som har förelegat under senare år kommer att försvinna? Får jag också göra den tolkningen av socialministerns svar att vad socialstyrelsen tidigare har skrivit till domstolarna — att de skall iaktta stor restriktivitet med förordnande av utvidgad rättsgenetisk undersökning, dvs. vad som i lagtexten kallas ”annan undersökning rörande ärftliga egenskaper” — inte längre är aktuellt?
Herr talman! Som jag anförde i mitt interpellationssvar har under senare år ägt rum en mycket snabb utveckling när det gäller att med biokemiska och serologiska metoder fastställa faderskap. Det är nu möjligt att med betydligt större säkerhet än tidigare utesluta en person som tänkbar fader. Med de rutinundersökningar som f.n. tillämpas av rättskemiska laboratoriet kan faderskapsundersökningar ske med en säkerhetsgrad av närmare 90 26. Genom utvidgad rättsgenetisk undersökning med biokemiska och serologiska metoder kan uteslutningsgraden nu höjas till 95 och t.o.m. 98 96.

Vad beträffar socialstyrelsens cirkulär till samtliga hovrätter och tingsrätter den 19 juni i år angående undersökningar för fastställande av faderskap var enligt vad jag inhämtat avsikten att upplysa domstolarna om i vilka fall utvidgade faderskapsundersökningar kan anses motiverade. Dessutom gavs i cirkuläret en orientering om det pågående reorganisationsarbetet beträffande sådana undersökningar. Man kan naturligtvis, herr Winberg, alltid diskutera formuleringar, men det väsentliga i det här sammanhanget är själva sakfrågan, och det är den jag här velat starkt understryka. En utveckling är på gång som bör kunna leda till mycket positiva resultat och att vi således inte skall behöva ha de långa väntetiderna. Jag räknar med att de skall minska väsentligt. Sedan skall man komma ihåg att självfallet står det domstolarna fritt att förordna om utvidgade undersökningar i de fall domstolarna finner detta befogat. Jag vill starkt understryka det. Socialstyrelsen avser att inom kort sända ut ett nytt cirkulär med närmare information till domstolarna om den aktuella undersökningskapaciteten, och som jag har nämnt i mitt svar kommer nu undersökningskapaciteten att öka snabbt. Vad slutligen gäller den fråga som herr Winberg ställde om det av socialstyrelsen aviserade förslaget till organisation av rättskemiska laboratoriet och verksamheten med faderskapsundersökningar vill jag upprepa att vi väntar det inom kort.
Herr talman! Jag tackar socialministern för det kompletterande svaret. Skrivelsen från juni 1975 skall jag inte uppehålla mig så länge vid. Jag vill dock säga att den egentligen inte innehöll i vilka fall domstolarna skulle förordna om undersökning. Det väsentliga konstaterandet var ju hur förhållandena var på undersökningsområdet och slutsatsen blev att man skulle iaktta stor restriktivitet. Det är närmast den formuleringen jag har vänt mig mot. Jag vet att den har orsakat komplikationer. Å ena sidan har man en lagstiftning som säger att man skall utnyttja detta bevismedel och å andra sidan en skrivelse från en myndighet som säger att man helst inte skall göra det. Om det nu är som socialministern säger — och det har jag ingen anledning att betvivla — är det bra om vi får den här nya typen av rättsgenetiska undersökningar, om den ger en högre utredningsprocent än de gamla rättsantropologiska. Möjligen gör jag den reflexionen att socialministern var en aning väl optimistisk i våras. Jag hoppas det inte är fallet i dag.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ för att ge berörda kommuner reell bestämmanderätt när det gäller stora företagssammanslagningar och deras effekt dels på kommunernas allmänna ekonomiska läge, dels direkt på skatteunderlaget. En kommuns ekonomi, planering och verksamhet påverkas i hög grad av företagens beslut. Det är därför angeläget att kommunernas behov av insyn och inflytande i näringslivet blir tillgodosett. Mot den bakgrunden har olika åtgärder vidtagits från statsmakternas sida. Riksdagen beslutade år 1972 om att införa ett informationssystem mellan företag och samhälle. Enligt lagen om uppgiftsskyldighet i vissa planeringsfrågor föreligger skyldighet för näringsidkare att till länsstyrelsen bl.a. redovisa planerade eller väntade utvidgningar eller inskränkningar i produktionen, sysselsättningen eller driften. Lagen ger också kommun rätt att kalla näringsidkare till överläggning i fråga som är av väsentlig betydelse för kommunen. Detta tillvägagångssätt kan exempelvis användas om ett företag i samband med en planerad fusion lämnar bristfällig information eller handlar i strid med kommunens intressen. Behovet av insyn och inflytande i näringslivet är särskilt stort i kommuner där näringsverksamheten domineras av ett eller några företag. I dessa fall kan sysselsättningsförändringar få djupgående konsekvenser för en kommuns utveckling. Under sådana förhållanden är enbart informationsutbyte inte tillräckligt. Inom kort framläggs ett inom regeringskansliet utarbetat förslag som ger kommun rätt att utse ledamot i styrelsen för sådant företag som i sysselsättningsavseende är av stor betydelse för kommunen. Därigenom skapas en möjlighet för kommunerna till direkt inflytande på företagens beslut. Inflytandet kan därmed också gälla företagssammanläggningar. Frågan om formerna för kommunernas insyn och inflytande i näringslivet kan inte ses isolerade från hur de anställdas önskemål i samma hänseende kommer att tillgodoses. Av särskilt intresse i detta sammanhang är förslaget till lag om kontroll av företagsförvärv i vissa fall. Förslaget innebär att samråd skall ske med lokal arbetstagarorganisation vid företaget innan avtal träffas om förvärv av företag eller del av företag. Om arbetstagarorganisationen motsätter sig förvärvet kan chefen för industridepartementet påkalla överläggningar med parterna. Regeringen föreslås i sista hand rätt att förbjuda förvärvet om detta skulle medföra väsentliga olägenheter från exempelvis sysselsättningssynpunkt. Beredningen av ärendet anstår t. v. i avvaktan på resultatet av de förhandlingar som pågår mellan arbetsmarknadens parter om en avtalslösning. Med hänsyn till vidtagna åtgärder och framlagda förslag avser regeringen att inte f.n. ta några ytterligare initiativ i den aktuella frågan. Skulle det emellertid visa sig att de intressen som kommunerna har att bevaka inte blir tillräckligt beaktade, måste självfallet ytterligare åtgärder övervägas för att tillgodose kommunernas behov av insyn och inflytande i näringslivet.

Herr talman! Bakgrunden till min fråga är de stora företagssammanslagningar och företagsköp som gjorts under de senaste veckorna: Stora Kopparberg — Bergvik och Ala, Kopparfors — Papyrus, Beijerinvests köp av Kockums järnverk i Ronneby. Här bör också nämnas en transaktion mellan ASEA och Surahammars bruk. Detta är bara några i den långa raden av företagssammanslagningar under den koncentrationsoch centralisationsprocess i det kapitalistiska näringslivet, som går allt snabbare. I några fall har det här rört sig om sammanslagningar inom en och samma finanskoncern, den Wallenbergska. I samtliga fall måste man räkna med att sammanslagningarna får inverkan på sysselsättningsmöjligheterna inom de berörda kommunerna. De kan också på olika sätt inverka på kommunernas ekonomi på skattesidan. Inkomster kan falla bort både genom avflyttning av anställda i bolagen och genom utflyttning av huvudkontor. Att de anställda skall ha ett avgörande inflytande på företagssammanslagningar är för vårt parti en självklarhet. Vi anser att de bör ha vetorätt i sådana fall. I den här debatten har jag emellertid velat ta upp en annan fråga, nämligen kommunernas insyn och bestämmanderätt. I några av de fall jag talat om — det bestyrktes i en föregående debatt med industriministern — syns kommunerna inte ens ha underrättats i förväg eller möjligen när saken redan varit klar att offentliggöras. I ett fall — det gäller affärerna mellan Wallenbergsföretagen ASEA — Surahammars Bruk AB — Kopparfors - Voxnans Kraft AB har det från kommunrepresentanter riktats hård kritik. Man säger att affären genomfördes av två skäl: bolaget ville komma undan skatt och man ville förhindra att kommunen begärde förköpsrätt till vissa skogseller markområden. Det verkar alltså som om inte ens gällande lagstiftning och bestämmelser följdes av de stora industriföretagen. Kommunerna måste enligt vårt partis mening till att börja med ha rätt att omedelbart bli underrättade när företagssammanslagningar börjar diskuteras. De skall ha möjlighet att hela tiden vara med och ge sina synpunkter. De bör också ha en reell bestämmanderätt och möjlighet att inlägga sitt veto när en sammanslagning eller annan affär påtagligt står i strid med kommunala intressen. Jag tackar för svaret och hoppas att regeringen snabbt föreslår lagstiftning som tillgodoser dessa krav.

Herr talman! Herr Krönmark har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder så att frågor gällande planoch byggnadsärenden liksom dispenser från byggnadsförbud enligt naturvårdslagen behandlas i länsstyrel ses lekmannastyrelse i de fall länsstyrelsen avser att korrigera kommunens beslut. Länsstyrelsens styrelse avgör enligt länsstyrelseinstruktionen bl.a. viktigare frågor om samhällsplanering eller andra för länet betydelsefulla åtgärder och andra frågor som landshövdingen hänskjuter till styrelsen. Ärende som inte avgörs av styrelsen avgörs av den tjänsteman som anges i länsstyrelseinstruktionen, arbetsordningen eller i särskilt styrelsebeslut. Länsstyrelsens styrelse fastställer arbetsordning. Till ledning för utarbetande av arbetsordning finns en av regeringen utgiven normalarbetsordning. I denna uppmärksammas särskilt ärenden av svårare beskaffenhet, av principiell betydelse eller av större omfattning. Sådana ärenden skall normalt lämnas över till närmast högre beslutsnivå inom länsstyrelse. Dessutom framhålls vikten av att olika chefer — således även landshövdingen — hålls underrättade om viktigare ärenden. Länsstyrelseinstruktionen och den av regeringen som vägledning utfärdade normalarbetsordningen ger — såvitt jag kan se — goda garantier för att olika ärenden i länsstyrelsen handläggs rationellt samt för att frågor med principiell tyngd kommer att beslutas av länsstyrelsens styrelse. Jag vill tillägga att jag i anslutning till behandlingen av länsberedningens förslag avser att ta upp även frågan om styrelsens roll.

Herr talman! Jag vill framföra ett tack till kommunministern för svaret på min interpellation. Låt mig till att börja med klargöra att det inte är i min egenskap av styrelseledamot i lekmannastyrelsen i Kalmar läns länsstyrelse — med de erfarenheter jag har därifrån — som jag har framställt interpellationen, utan jag har blivit uppmärksammad på förhållandena i andra delar av landet. Vi har nu fått ett lekmannainflytande i länsstyrelserna, men jag vågar säga att det ännu inte har funnit sina slutliga former. Därför är det tillfredsställande att kommunministern skall ta upp frågan om lekmannastyrelsernas arbetsformer när han har att behandla länsberedningens förslag. Det finns visserligen en normalarbetsordning, men styrelserna är här suveräna att fastställa sina egna arbetsordningar, och de kontakter som vi har haft inom mitt parti mellan olika representanter i länsstyrelserna har visat att arbetsordningarna i de olika länsstyrelserna varierar mycket kraftigt. Även om jag som representant för det parti jag företräder, icke i och för sig vill ha en centralisering måste jag säga att de nuvarande förhållandena är otillfredsställande. Man bör kanske ha betydligt mer normerande bestämmelser än man har f.n. Planoch byggnadsärenden, dvs. frågor av den art som jag pekat på i min interpellation, är ju väsentliga både för enskilda människor och för kommunerna. Kommunerna är alltid inkopplade, och de har ett stort inflytande. Där fattas besluten av politiskt ansvariga instanser som bygg nadsnämnd, kommunstyrelse och även kommunfullmäktige. I de fall —- som givetvis kommer att inträffa — där kommunen hävdar en mening men där exempelvis den föredragande tjänstemannen på länsstyrelsen hävdar en annan mening tycker jag att ordningen ur demokratisk synpunkt och ur medinflytandesynpunkt är ganska otillfredsställande. Jag tycker att det i våra dagar är något av ett principiellt snygghetskrav, i fall där en politisk ansvarig instans har fattat ett beslut efter ett remissyttrande och detta sedan skall prövas, att prövningen också sker i en instans som kan avkrävas ett politiskt ansvar. Det kan indirekt ske när det gäller länsstyrelsens lekmannastyrelse. Av kommunministerns svar framgår inte riktigt vilken uppfattning statsrådet har.

Jag kräver för den skull icke någon omedelbar åtgärd, men det skulle vara intressant att få en markering från statsrådet i detta avseende.
Herr talman! Jag har så till vida samma uppfattning som herr Krönmark att vi skall eftersträva att öka lekmannainflytandet i länsstyrelsernas verksamhet och vidga det så långt det rimligtvis kan vara förenligt med god arbetsordning och andra omständigheter. Däremot är jag litet tveksam när det gäller de frågor som herr Krönmark tagit upp, nämligen planoch byggnadsärenden. Jag har ganska stor erfarenhet på det här området, och jag vet mycket väl att det ofta uppstår intressekonflikter mellan den enskilde fastighetsägaren och en kommun. När ett sådant ärende skall avgöras i första rättsinstansen är det viktigt, att det också anläggs synpunkter av formell och juridisk natur. Jag tror att det är mycket viktigt för rättssäkerheten att en objektiv bedömning av frågan ur rättsliga och formella synpunkter är tryggad. Det kan för den enskilde medborgaren vara mycket stora värden som står på spel. Det är inte ovanligt att en sådan intressekonflikt uppstår, och jag är litet tveksam huruvida länsstyrelsens lekmannastyrelse i ett sådant läge är den riktiga instansen för att skipa rättvisa. Det återstår att se vilken ståndpunkt vi slutligen kommer fram till när vi skall behandla länsberedningens förslag. Jag delar herr Krönmarks uppfattning att vi hitintills får betrakta lekmannastyrelsernas arbete som en försöksverksamhet. Vi skall nu samla in erfarenheter från olika håll och pröva dem mot de synpunkter som jag här anfört och även mot andra. Vi får se vilket slutgiltigt resultat vi då kan komma fram till. Principiellt har jag samma grundsyn som herr Krönmark.
Herr talman! Jag kan kvittera med att säga att jag rent principiellt kan hålla med statsrådet just när det gäller enskild person men att det är litet annorlunda när — vilket kan förekomma - kommunen och den enskilde fastighetsägaren, eller vem det nu kan vara, har en samstämmig uppfattning och man alltså fattar ett beslut i en demokratisk församling, i en kommun. Det är då jag tycker att det mer eller mindre bör vara ett snygghetskrav att lekmannastyrelsen skall få ha ett inflytande. Jag håller med kommunministern om att det måste vara «a viss formell behandling av ärendena och att vi också måste ha ämbetsmannainflytande, men vi har ju i alla fall kvalificerade föredragande i alla länsstyrelser, och jag vågar utifrån min erfarenhet av länsstyrelsearbetet säga att ledamöterna i styrelsen tar vederbörlig hänsyn till vad som är formellt riktigt. Därför vågar jag väl konstatera — trots att det kan finnas vissa nyansskillnader i våra uppfattningar här — att det verkar som om statsrådet och jag hade samma uppfattning. Därför hoppas jag också att vi snart får en lösning av de här frågorna.
Herr talman! I det fall då en kommun och en enskild person har samma uppfattning i ett planärende lär det regelmässigt inte bli något ärende för länsstyrelsen. Jag kan tala om för herr Krönmark att jag har suttit i en länsstyrelse där landshövdingen förde över ett planärende till lekmannastyrelsen men där lekmannastyrelsen bad att få slippa behandla det. Här kan det komma in förhållanden mellan olika tätorter, och en mängd problem kan skapas i det här sammanhanget. Men vi skall väl undersöka, om vi i den här andan kan finna lösningar som i varje fall är bättre än de nuvarande.

Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig, varför inga kvinnor har utsetts till ledamöter i Sveriges turistråd. Jag vill svara herr Wennerfors, att jag beklagar att inga kvinnor finns på ordinarie ledamotsplatser i Sveriges turistråds styrelse. Vid förordnandet av ledamöter och suppleanter i styrelsen har regeringen följt de förslag som lämnats av de organisationer och företag som skall vara företrädda i styrelsen. Staten disponerar två ordinarie platser i styrelsen. Vid besättande av dessa har regeringen måst beakta särskilda skäl. Sveriges turistråd övertar på nyåret Svenska turisttrafikförbundets personal och verksamhet. Regeringen har velat förvissa sig om kontinuitet mellan förbundets styrelse och turistrådets. Ordföranden och vice ordföranden i Svenska turisttrafikförbundet placerades därför som ledamöter i Sveriges turistråd. För fullständighetens skull vill jag upplysa att bland ersättarna för styrelseledamöter finns tre kvinnor. Båda de statliga suppleantplatserna är besatta med kvinnor.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret. I riksdagen, i en kommunal nämnd eller styrelse eller i en utredning skall det vara lika antal kvinnor resp. män, kan man då och då få höra debattörer utropa. Jag delar inte den meningen. Jag tycker att det skall vara de mest kvalificerade som skall utses. För ett år sedan, den 12 december 1974, hade jag ett replikskifte med statsministern om jämställdhetsdelegationen och dess sammansättning. I den delegationen dominerade det kvinnliga inslaget. Herr Palme sade då att han verkar starkt för att det i de statliga utredningarna skall vara minst en kvinna med. Den manliga exklusiviteten måste aktivt motverkas, sade han. Jag hade då nöjet att få påpeka att den övergripande principen borde vara att minst en kvinna resp. man skall vara med i styrelser och utredningar. Och jag förstod att jag fick medhåll på den punkten av herr statsministern. Men herr Palme sade också, vilket jag tyckte var viktigt, att även han utgick från att det skulle vara den mest kvalificerade personen som kom i fråga. Detta skulle vara utgångspunkten. Men den här principen följer inte herr Palmes regeringskolleger. De 18 personerna i Sveriges turisråd är alla manliga. Det finns några kvinnor på suppleantplats. Jag är övertygad om att det finns åtskilliga kvinnor i landet, i partierna, Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO, SACO/SR och KF, som skulle vara väl kvalificerade för de här uppgifterna. I KF t.ex., där 70-80 96 av de anställda är kvinnor, borde det väl finnas någon som skulle vara kvalificerad att sitta i detta turistråd. Nu säger herr statsrådet att ni godtagit de förslag som lämnats in. Jag kan ha förståelse för att detta kan ha varit besvärligt, men jag tycker ändå att ni borde gjort vad som står i direktiven till jämställdhetsdelegationen, nämligen att man skall stimulera företag, organisationer och förslagsställare att komma med allsidiga förslag. Jag uppskattar emellertid, det vill jag säga till sist, att statsrådet beklagar att det har blivit på det här sättet. Slutligen en fråga: anser herr statsrådet att turistrådet till dess man kan rätta till den här sammansättningen 1978, kan arbeta med adjungerade ledamöter eller referensgrupper, så att det kan få nytta av alla de duktiga och välkvalificerade kvinnor som finns?
Herr talman! Det framgår redan av det svar som jag lämnat att vi tycker att det är en tråkig situation att vi har fått ett turistråd där samtliga ordinarie platser är besatta med män. När herr Wennerfors talar om att vi borde stimulera de organisationer som föreslår kandidater till de här posterna att föra fram namnförslag på kvinnor har jag rätt stor förståelse för den synpunkten.

Herr talman! Jag noterar det senaste inlägget från herr statsrådet med förvaltning tillfredsställelse. Vidare skulle kanske statsrådet och jag kunna ena oss om att uppmana de jämställdhetsintresserade i Organisationssverige att skärpa sig. Här gäller det att vara uppmärksam, så att vi får en snar ändring till stånd.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat statsministern dels hur regeringen ser på det av författaren Sven Lindqvist framförda förslaget om återkommande arbetsbyte för tjänstemän i statlig och kommunal förvaltning, dels vilka initiativ regeringen avser att ta för att förslaget om arbetsbyte skall kunna börja genomföras. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Tanken bakom krav på arbetsbyte är såvitt jag förstår bl.a. att få bort de klyftor av olika slag som finns mellan individer och grupper i vårt samhälle. Vidare avses arbetsbyte leda till att beslutsfattarna blir bättre rustade att fatta beslut, som överensstämmer med medborgarnas intressen och behov. Frågan gäller i grunden hur vi skall skapa ett samhälle med på likställd grund samverkande människor. För att åstadkomma en sådan ordning krävs insatser på så gott som alla samhällsområden. Jag avser inte att redovisa alla de reformer som genomförts och planeras och som bidrar till ett mer demokratiskt och bättre fungerande samhälle. Jag vill dock beröra ett par områden som regeringen fäster stor vikt vid. Av avgörande betydelse är att människor ges möjlighet att påverka förhållanden som rör dem. Strävan måste vara att frigöra medborgarna från beroende av varje slags maktgrupp utanför deras kontroll. En viktig del av detta arbete kan sammanfattas i begreppet förnyelse av arbetslivet, där åtgärder för att tillförsäkra löntagarna ett reellt inflytande är det centrala. 171 En demokratisering av arbetslivet kommer att förändra relationerna också i samhället som helhet. Inom den offentliga sektorn bör det positivt påverka förvaltningens sätt att fungera gentemot medborgarna. Jag vill också nämna det omfattande arbete som pågår att utveckla och fördjupa medborgarinflytandet över den kommunala verksamheten. Syftet är att ge fler medborgare möjlighet att påverka och direkt delta i besluten om de gemensamma angelägenheterna. Olika vägar prövas. En är att knyta förtroendevalda till kommunala institutioner. Man bör heller inte glömma de politiska partiernas och de förtroendevaldas uppgift och ansvar. Insatser krävs för att förbättra möjligheterna till barnpassning, ledighet från arbetet och ersättning för förlorad arbetsförtjänst etc. Syftet är att förbättra de förtroendevaldas möjligheter till fördjupat engagemang i samhällsarbetet och att ge nya grupper möjlighet att engagera sig. Det är i första hand genom att på detta sätt fördjupa och bredda demokratin som vi kan skapa garantier för att de beslut som fattas svarar mot medborgarnas behov och krav. Det är också en förutsättning för att bryta ned de ekonomiska, sociala och kulturella klyftor som fortfarande lever kvar mellan olika grupper i samhället. När det gäller värdet av erfarenhet från arbetslivet och framför allt erfarenhet från praktiskt arbete, så delar jag i stort herr Hermanssons uppfattning. Jag vill erinra om det arbete som sedan lång tid tillbaka pågår inom utbildningssektorn och som bl.a. syftar till att minska klyftorna mellan arbetsliv och skola och mellan praktiskt och teoretiskt arbete. Arbetslivserfarenhet har sålunda getts en alltmer framskjuten plats inom utbildningen. Dessa strävanden inom utbildningssektorn kommer naturligtvis att fortsätta. Mot den bakgrund jag här gett förefaller ett arbetsbyte av det slag och enligt den modell herr Hermansson förespråkar vara av mer begränsad betydelse. För vissa av de syften vi vill uppnå kan ett sådant arbetsbyte vara av värde. Vi bör därför se positivt på anställda, som på detta sätt vill öka sitt kunnande och sina erfarenheter. Det bör också uppmuntras och underlättas. Inom den sektor där staten är arbetsgivare kan det exempelvis ske genom att yrkeserfarenhet ges en större tyngd i merithänseende. Inom finansdepartementet undersöks f. n. hur detta skall kunna föras ut i det praktiska personalarbetet. I konsekvens med vad jag nu sagt är jag också positivt inställd till att tjänstledighet medges för att i utbildningssyfte bedriva annat arbete.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen och för det intresse — förvaltning statsrådet Feldt visat för den fråga jag tagit upp med utgångspunkt i Sven Lindqvists bok. Självfallet finns det svårigheter att med nuvarande samhällsorganisation genomföra ett sådant regelbundet återkommande arbetsbyte som denne talar om. Ännu svårare är det att upphäva arbetsdelningen och skapa möjligheter för varje människa att fritt utveckla alla sina inneboende färdigheter. Herr Feldt pekar i sitt svar på dessa hinder i form av ”de mera grundläggande förhållandena i samhället, bl.a. i fråga om skillnader när det gäller lön och anställningsoch arbetsförhållanden i övrigt”. Jag skulle vilja beteckna dessa hinder som hela den kapitalistiska maktstrukturen, vilken bygger på den privata äganderätten till de avgörande produktionsmedlen. Först när samhället blivit herre över samtliga produktionsmedel för att planmässigt använda dem för samhällets bästa finns förutsättningarna för att avskaffa arbetsdelningen. Detta betraktelsesätt betyder självfallet att jag också anser att det arbetsbyte för tjänstemän i statlig och kommunal förvaltning som omedelbart kan komma i fråga är av begränsad betydelse. Jag delar sålunda inte den uppfattning som kom till uttryck nyligen i en recension av Sven Lindqvists bok i en ledande socialdemokratisk tidning, nämligen att sådant arbetsbyte är den enda garantin mot växande eller bibehållna klassklyftor. För att avskaffa klassklyftorna, dvs. samhällsklasserna, lär åtgärder av betydligt vidare omfattning vara nödvändiga. När man konstaterat detta är det emellertid viktigt att skilja mellan reella hinder i den nuvarande samhällsstrukturen för ett arbetsbyte och sådana hinder som kan bestå i berörda byråkraters egoism, bekvämlighet eller brist på fantasi.

Den debatt som Sven Lindqvists bok Arbetsbyte aktualiserat är därför värdefull om den förs på ett riktigt sätt. Herr talman! Det kan låta som en ropandes röst i öknen om man i detta ödsliga landskap där några få människor är församlade — jag är emellertid glad över intresset på läktaren — åberopar de stora historiska perspektiv i vilka marxismens klassiska gestalter ställt in frågan om arbetsdelningen och dess upphävande. Inom parentes vill jag uttala den 173 måhända något optimistiska förhoppningen att riksdagens ledamöter använder denna lediga dag för ett berikande praktiskt arbete. Arbetsdelningen har givetvis spelat en viktig historisk roll för produktivkrafterna och samhällenas utveckling. I sin bok Anti-Dähring pekar Friedrich Engels på de samtidiga negativa följderna: ”I det arbetet delas, delas också människan. För utbildningen i en enda verksamhetsgren offras alla övriga kroppsliga och andliga kvalifikationer. Människan förtvinar i samma mån som arbetsdelningen utvecklas och når sin höjdpunkt i manufakturen. Manufakturen uppdelar hantverket i dess enskilda deloperationer och fördelar dem på var sin särskilda arbetare som sedan får dess utförande till livsuppgift och fjättrar så arbetaren för hela hans livstid vid en bestämd delfunktion och ett bestämt verktyg. Och inte endast arbetaren utan även de klasser som direkt eller indirekt utsuger arbetaren förslavas genom arbetsdelningen under det verktyg varmed de utövar sin verksamhet. Den själlöse borgaren blir slav under sitt kapital och sin egen profithunger, juristen under sina förbenade rättsföreställningar, vilka behärskar honom som en självständig makt, de s.k. bildade stånden över huvud taget under sina skiftande fackfördomar och ensidigheter, under sin egen kroppsliga och andliga närsynthet. De förtvinar under en uppfostran som inriktas på en enda specialitet och under ett livslångt fjättrande vid denna specialitet — även i sådana fall där specialiteten inte är något annat än rena dagdriveriet.” Arbetsdelningen såsom vi möter den är ett led i klassamhällets uppbyggnad. Redan socialistiska utopister som Fourier och Owen såg det som ett avgörande inslag i sina idealsamhällen att människan skulle kunna utvecklas universellt genom universell praktisk verksamhet och att arbetet skulle återfå sin genom delningen förlorade stimulerande dragningskraft, framför allt tack vare omväxlingen själv. Den unge Karl Marx talade om ett samhälle som ”gör det möjligt för mig att göra det ena i dag, det andra i morgon, jaga på morgonen, fiska på eftermiddagen, sköta kreatur på kvällen och kritisera efter kvällsmaten, allt efter vad jag vill, utan att jag för den skull någonsin blir jägare, fiskare, bonde eller kritiker”. Friedrich Engels, som hade erfarenhet av inudstriell verksamhet, beskrev hur ”det en gång inte kommer att finnas några professionella grovarbetare eller arkitekter och att den man som under en halvtimme ger anvisningar i sin egenskap av arkitekt också får skjuta skottkärran en stund tills hans verksamhet som arkitekt åter tas i anspråk”.

”Redan på produktivkrafternas nuvarande utvecklingsstadium kan arbetstiden, under förutsättning av allas delta Om arbetsbyte för gande i produktionen, reduceras till ett relativt minimum. Det räcker = tjänstemän i statlig med den stegring i produktionen som måste bli en följd av att dessa och kommunal krafter övergår i samhällets ägo, att de ur det kapitalistiska produktions = förvaltning sättet uppkommande hindren och störningarna undanröjes och att slöseriet med produkter och produktionsmedel övervinnes.” Herr talman! Det perspektivet är viktigt att hålla i minnet också i tider av inflation, hotande massarbetslöshet och varnande långtidsutredningar. Det är nyttigt att ha också som bakgrund för en diskussion om vilka konkreta åtgärder för arbetsbyte och för varvade arbetsuppgifter som omedelbart borde kunna vidtagas. Herr Feldt har i sitt svar tagit upp detta i en positiv anda, och det är tillfredsställande. Samtidigt finns det ingen anledning att dölja de konkreta problem som måste lösas. Inom utbildningssektorn borde avgörande åtgärder kunna vidtagas. Vårt parti har länge talat för en varvad utbildning på alla stadier av utbildningen — en period studier, en period praktiskt arbete i omväxling. Rätt till studier skall finnas även senare under livet, och varje löntagare skall garanteras av arbetsköparen betald ledighet för studier. Liknande krav har framförts av LO i rapporten Ny vuxenutbildning — ny skola, där man förordar ett system där både ungdom och vuxna växlar mellan perioder av studier och perioder av arbete. När det gäller statliga och kommunala anställningar — det är ju det område där det är lättast att ingripa — bör erfarenhet av praktiskt arbete ge högt meritvärde i anställningsoch befordringsfrågor. Tjänstledighet bör medges för att bedriva praktiskt arbete. Herr Feldt uttalar sig positivt på bägge dessa punkter, och jag hoppas att vad han säger inte bara gäller finansdepartementet, utan att det kan få en allmän tillämpning. Det borde heller inte finnas något hinder för att gå vidare och göra erfarenhet av praktiskt arbete obligatorisk för anställning på och befordran till vissa poster. Exempel som nämnts i debatten är domaren, som borde känna till de anstalter dit han skickar folk för intagning, diplomaten, som väl borde känna det samhälle han skall representera, läraren, som borde ha grundlig erfarenhet av den sociala verklighet han skall undervisa om. Exemplen kan mångfaldigas. Inte heller målsättningen att göra återkommande erfarenhet av praktiskt arbete till ett normalt inslag i statlig och kommunal tjänst borde, tycker jag, vara omöjlig att realisera under de närmaste åren. De praktiska problemen om löneförmåner, om infogande i de fackliga kollektiven osv. borde inte vara omöjliga att lösa. Det är viktigt att inte krympa det hela till en fråga om återkommande utbildning för det nuvarande etablissementet. Det helt avgörande är ju hur de många människor som tvingas gå hela livet i ett enformigt och 175 invalidiserande arbete skall få möjlighet att utbilda och utöva alla sina kroppsliga och andliga färdigheter i alla riktningar. Det avgörande är hur de många som nu i stor utsträckning saknar inflytande och makt skall kunna erövra bestämmanderätten över sina egna villkor och över hela samhällsutvecklingen. Lönarbetarmakt i företagen, utvecklad folkmakt i samhället är där både metoder och mål. I kampen för dessa målsättningar är det viktigt att feja undan sådana fördomar som t.ex. att arbetare, lägre tjänstemän och husmödrar inte skulle vara kompetenta att sköta de uppgifter och maktbefogenheter som nuvarande hierarkier bevarar och slår vakt om. Ett grundläggande syfte med hela tanken på arbetsbyten måste självfallet vara att bidra till att bryta ner hierarkier och mandarinvälden, inte att bevara dem genom att göra deras utövare skickligare.
Herr talman! I långa stycken kunde jag med stort intresse och faktiskt också med stor sympati följa herr Hermanssons anförande. Som den pragmatiker han egentligen är uppehöll han sig i stor utsträckning vid frågan om hur vi med praktiska insatser skall skapa ett samhälle som mer präglas av jämlikhet och rättvisa och kanske också broderskap än det vi lever i i dag. Men herr Hermansson är också kommunist och marxist, och det gör att han — i och för sig på ett skickligt sätt — för in frågan om äganderätten till produktionsmedlen i den här diskussionen. Då måste jag i all stillsamhet invända att jag tror att herr Hermansson — som vanligt, tyvärr — överdriver samhällsägandets möjligheter att skapa det där samhället som vi kanske båda två drömmer om. Det finns ju en rad socialistiska samhällen — socialistiska i den meningen att staten är den ende ägaren till produktionsmedlen — som är tragiska exempel på klassamhällen med hård konkurrensanda, premiering av framgång, förakt för de mindre framgångsrika och de mindre lyckade. Det tar sig klara uttryck också i hur man belönar människorna och hur stelt, hårt och auktoritärt de samhällena fungerar. Detta säger i och för sig ingenting om marxismen som samhällsteori, men det säger någonting annat, nämligen att det är värderingarna, mentaliteten, idéerna hos människorna, hos alla människor, som måste förändras. Vi socialdemokrater tror att sådana saker som gemenskap, solidaritet, ett rejält dagsverke och kanske t.o.m. det som kallas människokärlek måste värderas högre än framgångar i konkurrensen, prestige och status på samhällsstegen. Jag beskrev hur vi just för att kunna förändra inställningen till dessa ting hos människorna på snart sagt alla samhällsområden försöker föra in demokratins idéer, försöker motverka konkurrenstänkandet och prestigetänkandet, försöker skapa den gemenskap som jag tror är förutsättningen för att alla människor skall ha chansen att utveckla alla sina egenskaper. Marxismen har en i min mening alltför ensidig inriktning på formerna för ägandet av de s.k. produktionsmedlen. Det kan vara farligt därför Nr 36 att det ger de svaga förhoppningar, som måhända visar sig vara grundlösa, Fredagen den och skrämmer de starka — vilket kanske är lika grundlöst. 5 december 1975
Om arbetsbyte för Herr talman! När det gäller att diskutera betydelsen av värderingar = tjänstemän i statlig som solidaritet, gemenskap och ett hederligt arbete i jämförelse med och kommunal status på samhällsstegen, tror jag inte att vi skall behöva möta varandra = förvaltning som antagonister här i kammaren. Om herr Feldt vill understryka de värderingarnas betydelse så är jag helt enig med honom. Men jag vill erinra om att vi har mycket långt kvar i vårt samhälle innan statustänkandet har avskaffats och innan dessa värderingar, som från början har varit den socialistiska arbetarrörelsens, har genomförts i samhället som helhet. Det är alldeles självklart att värderingarna och mentaliteten hos alla människor måste förändras. Men det är nödvändigt att förstå — och jag tror att herr Feldt håller med mig om det — att detta är en dubbelsidig, dialektisk process, där det gäller att dels arbeta på det ideologiska fältet, dels arbeta på den praktiska förändringen av samhället, vilket i sin tur leder till att andra ideologiska värderingar slår igenom och blir de dominerande. Jag skall inte ta upp en lång dispyt om vilken betydelse äganderätten till produktionsmedlen har. I det parti som herr Feldt representerar har man ju från början fäst mycket stor vikt vid äganderätten till produktionsmedlen. Jag skall inte försöka beskriva den programmatiska utvecklingen eller — om man så får kalla den — avvecklingen inom det socialdemokratiska partiet, där man undan för undan har avlägsnat sig från den bärande tankegången. Ett faktum är ju att man har gjort det, och det är också därför som herr Feldt här ville ta upp en polemik mot mig och menar att jag skulle överdriva betydelsen av äganderätten till produktionsmedlen. Jag tror emellertid att den är grundläggande. Det är alldeles riktigt som herr Feldt har påpekat, att samhällets övertagande av äganderätten till produktionsmedlen inte automatiskt leder till att arbetarrörelsens gamla värderingar slår igenom i hela samhällslivet. | Det finns socialistiska samhällen i dag med mycket starka inslag av hierarki och auktoritärt tänkande, som enligt min mening står i motsatsställning till den socialistiska arbetarrörelsens grundvärderingar. Men jag | tror att det skulle vara fel att säga att detta beror på att man har gemensam äganderätt till produktionsmedlen. I Sverige å andra sidan har vi inte genomfört gemensam äganderätt | till produktionsmedlen. Produktionsmedlen ägs i huvudsak av privata kapitalägare, stora aktiebolag, stora svenska truster och stora internationella truster. Vi har inte heller här kunnat genomföra arbetarrörelsens | gamla värderingar på alla områden av samhällslivet. Det beror enligt min mening just på det förhållandet att den privata äganderätten till produktionsmedlen fortfarande tillåts spela en så dominerande roll och 177 att samhällsarbetet och den ekonomiska politiken i så väsentlig utsträckning bygger på denna grundval. Jag tror alltså att det skulle vara fel om man drog den slutsatsen av de förhållanden som råder i vissa samhällen med allmän — samhällelig — äganderätt till produktionsmedlen, att denna fråga skulle vara av underordnad betydelse.

Ännu mindre har man kunnat genomföra arbetarrörelsens grundläggande värderingar om solidaritet och gemenskap. Så långt om det som herr Feldt anförde. Nu var det väl inte meningen att vi framför allt skulle diskutera förhållandena i andra länder. Annars kunde man ju erinra om hur i en del socialistiska länder just den här tanken på arbetsbyte har slagit igenom. Man kunde erinra både om Folkrepubliken Kina och om Cuba. Cuba är intressant framför allt ur den synpunkten att man där på ett mycket genomgripande sätt har just tillämpat det som Landsorganisationen och vårt parti länge krävt, nämligen en varvad utbildning, i vilken man från första början förenar teoretiska studier med praktiskt arbete. Jag har själv under besök på Cuba kunnat iaktta hur man redan i småskolans första klasser försökt att systematiskt på det sättet förena teori med praktik. Jag tror att det är ett oerhört intressant experiment som vi har all anledning att studera och som jag hoppas också kommer att efterföljas, eftersom en så stark organisation som Landsorganisationen är förespråkare för det i vårt land. I Kina har vi kunnat studera hur man, under andra historiska former än dem vi upplevt i vårt samhälle och som vi känner till, i stor skala försökt använda arbetsbyte som ett medel just att bryta ned hierarkier, mandarinvälde och ett på dessa företeelser grundat tänkande. Det finns alltså åskådningsmaterial som vi mycket väl kunde dra in i debatten från andra länder. Nu tror jag emellertid det väsentliga är att studera möjligheten att i Sverige just nu komma någon bit på vägen till ett arbetsbyte, exempelvis i de former som Sven Lindqvist har tagit upp och pläderat för i sin bok. Jag har redan uttalat min tillfredsställelse över att statsrådet Feldt ställt sig positiv till några av de förslag som jag förmedlade i min interpellation och som ju bygger på tankegångar i Sven Lindqvists bok.

Nr 36 Herr talman!

Det är alltså ingenting som är begränsat = tjänstemän i statlig till finansdepartementets område, men det är inom finansdepartementet — och kommunal som ansvaret för personalarbetet ligger. förvaltning Genom att ta upp en ideologisk dei av herr Hermanssons anförande kanske jag, herr talman, har fört den här debatten något vilse. Jag tror dock inte att vi är så långt ifrån den huvudväg som diskussionen gäller. Men låt mig bara förklara varför jag tog upp just frågan om det samhälleliga övertagandet av äganderätten till produktionsmedlen och gjorde vissa invändningar. Det avgörande var inte referensen till vissa socialistiska samhällen utan helt enkelt att jag tror att både herr Hermansson och jag är helt övertygade om att enbart äganderättsförändringarna inte löser alla problem. För vår del — och jag talar då för den svenska socialdemokratin — är vi förvisso av den uppfattningen att förändringar i äganderätten har mycket stor betydelse för hur vårt samhälle fungerar. Jag skall här inte gå in på den historiska utveckling som lett fram till vår nuvarande inställning, där vi ser samhällsägandet bara som ett medel bland många andra. Jag vill bara säga att när jag reagerade mot en del av herr Hermanssons anförande, så gjorde jag det därför att man alltför ofta, när man tar upp praktiska frågor, från människor med socialistisk inställning möts av påståendet att systemet i grunden måste förändras. Med det menas då att förändringen skall ske genom samhällets övertagande av allt ägande. Men det talet får då två reaktioner som effekt. Den ena är en känsla av djupgående pessimism. Det lönar sig inte att ta itu med de praktiska problemen; vi måste vänta på den stora, grundläggande förändringen. Den andra reaktionen är snarare en eufori, grundad på tron att bara vi kan genomföra denna förändring, så har vi i ett slag löst alla problem. Nu är emellertid herr Hermansson inte den typen av kommunist. Han argumenterar mycket sällan på det sättet. Men detta inslag fanns ändå med i hans anförande. Och jag har väldigt ofta fått föra diskussioner med hans meningsfränder — och för all del även med andra — just från den utgångspunkten. Därför tyckte jag att jag i detta sammanhang, då det ändå gäller de grundläggande värderingarna och förhållandena mellan människor, borde säga vad jag anfört, även om det kanske utvidgar debatten en aning överraskande för åhörarna.
Herr talman! Jag skall bara helt kort beröra min inställning och inställningen i det parti som jag representerar när det gäller frågan om samhällsägandet.

Samhällsägandet måste alltid kombineras med lönearbetarmakt i företagen. Man måste hela tiden föra en mycket hård kamp för att förhindra uppkomsten av byråkratiska förhållanden som står i vägen för ett förverkligande av arbetarrörelsens grundläggande värderingar om solidaritet, gemenskap, frihet och broderskap. Man kan naturligtvis reagera på olika sätt inför en långtgående kritik av det nuvarande ekonomiska systemet och dess följder.

Herr talman! Jag skall inte förlänga den teoretiska, ideologiska delen av denna debatt. Beträffande den sakfråga som interpellationen gäller vill jag emellertid säga att jag tror, liksom interpellanten och statsrådet Feldt, på nyttan av att människor skaffar sig erfarenhet av andra verksamhetsområden än det egna. Det kan bidra till att öka förståelsen för medmänniskornas villkor, för deras motiveringar och deras önskemål. Men — det lönar sig naturligtvis inte mycket att säga detta inför denna tomma kammare — jag tror också att det skulle vara särskilt nyttigt och dessutom klädsamt om vi som arbetar i det här huset inbegrep oss själva i det där resonemanget. Vi arbetar här i alldeles speciella former och i en rätt artificiell miljö men med för medborgarna i landet utomordentligt viktiga uppgifter. Därför tror jag att det skulle vara nyttigt om vi då och då kom ifrån denna artificella miljö och varvade vår utbildning just som riksdagsledamöter. Några av oss har fått pröva på en sådan varvning. Jag tillhör dem.

Jag vet att det är svårt att realisera en sådan varvning.

Men jag säger som herr
Herr talman! Jag kan instämma med herr Turesson i hans synpunkt att arbetsbyte borde vara förmånligt även för riksdagsledamöter. Nu är det väl tänkbart att detta skulle kunna komma till stånd på annat och mera frivilligt sätt än genom att vederbörande blir utslagen vid val. Man kan ju avsäga sig och återkomma efter en viss period. Jag hoppas att herr Turesson inte uteslöt den möjligheten. Det skulle säkert vara nyttigt med ett arbetsbyte. Över huvud taget tror jag det skulle vara nyttigt om man i det svenska samhället kunde tillämpa sådana principer att förtroendevalda, både riksdagsledamöter och — vågar jag säga det — partiledare, inte sitter alltför länge på de uppdrag som de en gång har råkat få. Jag skulle kunna säga mera om detta, men för att vi inte alltför länge skall tvingas vistas i den artificiella miljön i det här huset skall jag nu sätta punkt.